Fru talman! Med anledning av den sista delen av Ingvar Erikssons inlägg vill jag säga att hur vi skall finansiera olika saker kommer vi att presentera den 25 Att vi fann att Centerpartiet med sina motioner stod oss mycket närmare förstår jag att Ingvar Eriksson är litet ledsen för. Men med tanke på era motioner och er syn på jordbruksnäringen skulle vi ju aldrig ha kunnat få med er moderater på den breda uppgörelsen. Med den uppgörelse vi nu nått kommer jordbrukarna att få en bruttointäkt på 10-15 %. Om vi skulle ha gjort upp med er och hade behövt ta med mer av era förslag skulle uppgörelsen naturligtvis ha blivit ännu dyrare och exempelvis spannmålsbönderna nere i Skåne kanske skulle ha fått en bruttointäkt på ca 20 %. Sådana uppgörelser kan vi aldrig tänka oss. Jag redogjorde litet för vad det var vi tog över efter er. Det var ganska naturligt att vi gjorde upp med Centerpartiet, som dessutom besitter en mycket stor kunskap inte bara inom jordbrukspolitiken utan också inom miljöpolitiken. Där såg vi för 14 dagar sedan att moderaternas strategi var att sänka miljöanslaget med ca 500 miljoner. De 500 miljonerna hade ni tänkt lägga på jordbrukarna. Jag menar det finns stora ideologiska skillnader mellan oss socialdemokrater och er moderater, och vi kan nog aldrig få en totaluppgörelse med er. Men vi ser gärna att andra partier ställer sig bakom. Jag tycker att tonen i dag har visat att det är fler som tycker att den uppgörelse som vi socialdemokrater och centerpartister har träffat är bra.
Fru talman! Inge Carlsson säger att det inte går att samarbeta med oss moderater för att vi hade mer långtgående förslag. Sanningen är att vi stod bakom samma förslag som Centerpartiet i den förra regeringens proposition, som vi behandlade i höstas. Om det var det som var det avgörande tror jag nog att det skulle gå att komma överens. Jag vill också poängtera att vi fullföljer de avtalsförhandlingar som vi förde med EU. Vi tycker att det är en styrka att stå för slutna avtal. Sedan vill jag gärna ta upp den fråga som ställdes, om det är moderat strategi att lägga ner Fiskeriverket. Jag vill ställa en motfråga till Inge Carlsson. Ni socialdemokrater har i budgeten aviserat besparingar på administrationen inom livsmedelsområdet med 500 miljoner kronor. Hur skall det gå till? Det är mer än Fiskeriverkets budgetar tillsammans. Jag tycker inte frågan är precis relevant.
Fru talman! När det gäller det framförhandlade avtalet med EU på 2,8 miljoner kronor har vi socialdemokrater mycket tidigt talat om att vi inte med det statsfinansiella läge vi befinner oss i har kunnat ta emot allting det första året. Den som utredde den här frågan sade ju att man i slutet av den här femårsperioden skulle kunna använda dessa pengar. Det här ligger också i den strategi som vi socialdemokrater har. Vi vill till skillnad mot er bygga ut den ekologiska odlingen i det här landet. Då skall man göra det successivt under de här fem åren. Till år 2000 har den svenska riksdagen slagit fast att 10 % av alla odlade produkter skall vara ekologiskt odlade. Då kan vi inte ta emot alla dessa pengar på ett år, utan vi måste successivt bygga upp stöden. Det har vi också slagit fast i utskottets majoritetsskrivning. Alla står väl bakom att de här stöden ligger fast och att vi skall utnyttja dem. Beträffande de neddragningar som vi skall göra framöver skall olika utredningar tillsättas. Så är det även med Fiskeriverket. Vi socialdemokrater skulle aldrig kunna säga att vi skall halvera Fiskeriverket utan att göra en analys, en utredning. Ni moderater kommer bara och klipper av benet från Fiskeriverket. Jag tycker att det är litet illa att vi inte kan få reda på vilka konsekvenser det moderata förslaget har när det gäller att ta bort över 40 miljoner kronor från
Fru talman! När man hör Inge Carlsson i sitt anförande beklaga sig över alla dessa ökade bördor som man tvingas lägga på barnfamiljer, sjuka, ensamstående och andra kan man undra hur glad Inge Carlsson i själ och hjärta är över den här uppgörelsen. Det kanske bara är en eftergift för en krass, eller klok, politik. Den blocköverskridande överenskommelsen har kanske varit viktigare än innehållet. Jag hoppas att det inte är så. I likhet med vad flera har sagt här i dag tycker vi också att det är ett bra resultat utifrån utgångsläget. Det jag är litet förundrad över är att Inge Carlsson säger att han önskar att fler hade velat ställa upp bakom uppgörelsen. Det hade vi säkert varit fler som ville, men hade vi den möjligheten? Vad hade blivit sämre med den här uppgörelsen om vi hade varit fler partier som hade stått bakom och på det sättet sluppit att reservera oss?
Fru talman! Som jag har sagt ett antal gånger konstaterade vi när vi gick igenom de 230 motionerna tillsammans med jordbruksministern att vi skulle försöka söka en uppgörelse med ett parti som stod oss nära i vår syn på jordbrukspolitiken men också i vår syn på ekonomin. Det var tyvärr så, Maggi Mikaelsson, att ni i Vänsterpartiet låg närmare Moderaterna när det gällde pengarna. Därför såg vi en stor risk. Det enklaste var för oss att göra upp med Men under behandlingen i utskottet har det funnits möjligheter för alla partier att kunna medverka på ett mer positivt sätt. För det här är en positiv och bra uppgörelse. Men vi skall diskutera de här frågorna längre fram också. Det kommer fler år och det är många utredningar på gång. Jag hoppas, och det är vår ambition inom Socialdemokraterna, att vi skall kunna få en större samling kring svensk jordbruks och livsmedelsindustri. Vi tror att vi har stora möjligheter att i EU-perspektivet värna och stärka den här sektorn som faktiskt är på gång. Ni är välkomna framöver.
Fru talman! Till att börja med måste jag konstatera att varken ni socialdemokrater eller departementet har varit tillräckligt bra på att räkna. Det stämmer inte det Inge Carlsson säger. Det är inte en sådan skillnad mellan Centerns motion och det förslag som vi har lagt fram. Vi i Vänsterpartiet har gjort en hel del omfördelningar och även varit beredda att diskutera andra nivåer. Vi ligger trots allt väldigt nära. Jag tycker att det är nästintill oförskämt att säga att vi ligger nära moderaterna, måste jag säga. Dessutom är det en nyhet för mig att få höra att socialdemokraterna tycker att man ligger mycket nära Centern när det gäller ekonomin, om det gäller ekonomin i stort. Jag har inte uppfattat att det var så. Det är i alla fall inte så länge sedan vi hade regeringsskifte. Diskussionerna om sakpolitiken försiggick faktiskt inte i utskottet, de försiggick utanför utskottet. Hade de skett i utskottet, hade vi kanske också kunnat komma överens.
Fru talman! Jag menade nog inte att Vänsterpartiet i det stora hela ligger närmare Moderaterna, men i vissa avsnitt i jordbrukspolitiken hade ni så pass mycket mer pengar att ni låg nära. Det var just på de områdena som vi hade svårt att se att det var med er vi skulle kunna göra upp. Vi fann faktiskt att det var den lyckligaste och den bästa lösningen både för oss socialdemokrater och för näringen och många andra att det blev just med Centerpartiet. Men det kommer fler turer, Maggi Mikaelsson. Jag tror nog att ni kommer att närma er oss socialdemokrater i de här frågorna. Vi får se framöver.

Fru talman! Eva Eriksson redovisade den diskussion och process kring jordbrukspolitiken som ägt rum, inte minst i jordbruksutskottet, och som har lett fram till de ställningstaganden som vi är på väg att göra här i dag. Jag tycker att det är en förhållandevis riktig beskrivning. Det är uppenbart att många partier och många aktörer i ett inledande skede av det svenska EU medlemskapet har fått sätta sig in i nya frågor, ompröva ställningstaganden och ta nya diskussioner. Det är det som har lett till att vi nu står inför att fatta ett beslut som är anpassat till den verklighet som har blivit resultatet av EU-medlemskapet. Det är några som är litet upprörda över att kärnan i det som jag ändå betraktar som en stor samsyn består av två partier. Jag tycker att det är riktigt och rent av naturligt. Det har varit ett väldigt bra arbetssätt både idémässigt och rent praktiskt. Några tar litet för lätt på att det var en rätt spretig, blandad och ojämn politisk förslagsställning i förhållande till hur vi borde hantera EU-medlemskapet. Det var faktiskt på det sättet. Man måste vara klar över att det hade varit mycket svårt att i en sådan diskussion försöka skapa en långsiktig idémässigt konkret och saklig gemenskap mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, vilket hade varit alternativet till den utveckling vi står inför i dag. Hade den hållbarheten kunnat garanteras för en tre fyra år framåt mellan de två partierna hade det kanske varit ett diskussionsalternativ. Jag som utskottsordförande har i varje fall inte gjort bedömningen att det var framkomligt. Centern har alltså fört en diskussion med Socialdemokraterna och står nu inför ett betänkande där kärnan är denna uppgörelse. Jag vill understryka, med hänsyn till vad några har sagt tidigare i dag, att målsättningen för vår del inte har varit att krama mesta möjliga ekonomi ur en diskussion och ett försök att nå fram till en bärkraftig politik för Sverige i EU-medlemskapet. Det kan inte rimligen vara utgångspunkten, särskilt inte i det ekonomiska läge Sverige befinner sig. Vi har valt att försöka få ett beslut som rymmer nödvändiga ekonomiska krav men också en stabilitet och en fortsättning på arbetet med vårt medlemskap som man kan se an med tillförsikt. Jag tycker att vi har lyckats med det. De rådande ekonomiska villkoren har kunnat ge utrymme för en förändring av tidigare regeringsförslag samtidigt som den ekonomiska verkligheten har iakttagits. En annan iakttagelse kan härledas ur den diskussion som har förts här tidigare. Jag tror att det var framför allt Maggi Mikaelsson och Gudrun Lindvall som hänvisade till vad som står i Land kring dessa frågor. Nu är jag liksom Lena Nyman i sketchen uppfödd på Kocksgatan och får därmed också tidningen Land då och då i brevlådan. Jag kan konstatera att det i tidningen Land och på många andra håll där man har fått reaktioner och synpunkter på det beslut som vi skall fatta på grund av uppgörelsen egentligen inte finns någon kritik alls. Det är intressant att konstatera. När vi nu står inför att fatta beslutet kan man inte direkt påstå att det är någon folkstorm från miljörörelsen. Man kan inte påstå att det är ett bondeuppror som pågår. Man kan inte påstå att livsmedelsindustrin bombarderar oss med skrivelser om att någonting är på väg att bli väldigt snett. Sanningen är den att det finns en ganska bred folklig uppslutning bakom det beslut som vi skall fatta i dag. Att det sedan finns kritik från enskilda politiska partier och deras företrädare tycker jag är både legitimt, rimligt och korrekt. Men jag tror det är en fel beskrivning att säga att det beslut vi är på väg att fatta går emot jordbruket, miljön och rent av emot det rimliga i svensk jordbrukspolitisk utveckling. Det är viktigt att understryka att det i Sverige inte finns någon allvarlig kritik mot det beslut vi är på väg att fatta. Det finns naturligtvis detaljer i detta som rymmer ett problem. Jag kan nämna ett som alla är medvetna om, inte minst jordbruksministern. Hanteringen av mjölkkvoterna, utrymmet inom mjölkkvoterna och utrymmet inom landskvoten är naturligtvis sådant som måste hanteras och bearbetas för att få det att bli så bra som det över huvud taget är möjligt. Visst finns det saker som måste korrigeras och hanteras på det sättet. Men i grunden står vi inför ett beslut som många är nöjda med. Det är då viktigt att fråga sig vad som blir fortsättningen. Där är naturligtvis utvecklingen i EU det som vi kommer att behöva diskutera mycket och agera utifrån. Jag är väldigt glad över att ett inslag i uppgörelsen och i det beslut som vi skall fatta här i dag är just att en parlamentarisk kommitté skall vara med om att utforma strategin för synen på EU:s jordbrukspolitik. Det finns många saker att bita i när det gäller en sådan utredning. Det finns säkert skäl att diskutera det även i andra sammanhang, men jag vill gärna understryka några saker. Det gäller att få en ändring av EU:s jordbrukspolitik som leder till att vi successivt minskar antalet regleringar och minskar EU:s budgetbelastning. Det tror jag är nödvändigt. Det handlar om att försöka få bort marknadsregleringar och försöka se till att det huvudsakliga stödet nu utgår som generella areal och djurbidrag. Det gäller att få en reformering med målsättningen att förbättra miljön i jordbruket och trädgårdsnäringen och att se till att i den framtida jordbrukspolitiken ta till vara möjligheterna att inte bara producera livsmedel utan också andra nyttigheter och råvaror som kan användas i energi och industrisammanhang. Det gäller naturligtvis också djurskyddslagarna och att få en förändring mot de svenska målsättningarna. Det finns alltså en mängd arbetsuppgifter för en parlamentarisk kommitté, och det finns även i fortsättningen en mängd svenska arbetsuppgifter när det gäller jordbrukspolitiken, inte minst den i EU. Den tid då vi har diskuterat dessa frågor fram till behandlingen av dagens betänkande har varit fruktbar. Den diskussion vi har haft i utskottet har varit öppen och har bidragit till att beslutet ser ut som det nu förhoppningsvis kommer att göra. Dialogen med jordbruksministern, hennes medarbetare och socialdemokraternas företrädare i utskottet har varit bra. Man har förstått, tagit intryck av förändringar och varit medveten om att saker måste justeras med hänsyn till både den ekonomiska utvecklingen och till utvecklingen i EU så som den har varit tidsmässigt och med andra restriktioner. Det är därför som jag nu gärna yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottet betänkande.

Fru talman! För Vänsterpartiet är det, och har alltid varit, sakpolitiken som avgör. Det är den som ligger till grund för våra förslag. Därför tycker jag också, vilket jag har sagt, att den här uppgörelsen är bra. Båda sidorna har väl fått ge och ta. Jag tycker att det är en klok reträtt av Centern från de krav ni ställde i förhållande till den proposition som ni var överens om att lägga fram före jul. Det är även en klok reträtt av regeringen. Nu har man hamnat på en kompromiss som faktiskt är ganska bra. Däremot stämmer det inte att alternativet till en uppgörelse mellan Centern och Socialdemokraterna skulle vara en där alla partier ingick. Jag tror inte att det hade varit möjligt i det här sammanhanget. När det sägs att ingen kritik hörs utifrån skulle jag vilja säga: Fattas bara! Det är ju trots allt så att en hel del pengar kommer att gå ut till ett bra, och förhoppningsvis bättre, jordbruk. Jag tycker att det är bra. Den fråga som har oroat mig mest i den här uppgörelsen har jag tagit upp flera gånger. Den gäller Norrlandsstödet och att man minskar på den nationella delen. Jag skulle vilja fråga hur Centern har resonerat när det gäller hur den del som blir kvar av det nationella stödet för Norrlandsjordbruket skall användas. Kommer delar av stödet att försvinna eller inte? Det går ju t.ex. inte att ersätta stöd till svinproduktion med ett vallstöd.
Fru talman! Det är en korrekt iakttagelse som Maggi Mikaelsson gör att det inte kommer så mycket kritik utifrån, och då menar vi uppenbarligen utanför det här huset. Jag tror att det finns goda skäl för att den här kritiken inte skall finnas. Jag tycker nämligen att det är en god blandning av hänsyn till miljön, till ekonomin och till vår utveckling i EU som ryms i det här beslutet. När det gäller detta med att backa och göra avsteg eller, som Maggi Mikaelsson sade, ändra sig ser jag inte sådana här beslut på det sättet. Det är ofta svårt att härleda vem som egentligen föreslog vad i det som så småningom blir ett beslut, en uppgörelse eller en kompromiss. Det viktiga är att de som är med om beslutet även står bakom och vårdar det. Jag hoppas att Maggi Mikaelsson och Västerpartiet också är med och vårdar de delar av beslutet som de står bakom. Jag har själv inte den allra grundligaste erfarenheten av praktiskt jordbruksverksamhet, och framför allt inte i Norrland. Jag har tagit stort intryck av de uppvaktningar som har varit, inte minst i utskottet, bl.a. från Norrlandsgruppen och företrädare för Norrlandsjordbruket. Det beslut som vi är på väg att fatta nu skiljer sig egentligen inte alls från de förslag och redovisningar som kom därifrån. Jag vet att det kan finnas bekymmer ändå. Men i ett läge där vi nalkas en miljard när det gäller Norrlandsstödet till jordbruket tycker jag ändå att förutsättningarna för att bevara det Norrlandsjordbruk som vi vill bevara också kommer att vara ganska goda.
Fru talman! Jag kan hålla med om att man inte skall käbbla om vem som har sagt vad i olika uppgörelser. Det hör kanske till historien. Men om man jämför med den proposition som vi började riksdagsåret med att diskutera och de uppfattningar som regeringen då hade har det dock skett en betydande klokskapsförbättring från båda håll. Att det dessutom råkade landa så att det hade kunnat bli en mycket bred majoritet i utskottet är ju bara bra för sakfrågan som sådan. Det finns självfallet olika synpunkter på Norrlandsstödet. Det som har oroat mig är just det faktum att svinproduktionen inte kan gynnas av ett stöd till vallproduktionen. Svinproduktionen utgör basen för den livsmedelsindustri som finns i Norrland. Den är också en mycket viktig del ur sysselsättningssynpunkt. Det finns 1 100-1 200 Norrlandslänen. Det är mycket med våra mått mätt. Om man börjar att svaja i underlaget där finns det risk att man inte kan fortsätta. Vi vet ju alla att vi värnar om landsbygden och att jordbruket är en viktig del. Att kunna försörja det med bra råvaror är en viktig del. Jag är orolig för att ni inte har gjort en tillräckligt bra analys över hur det här slår. Jag undrar om ni har gjort någon alls för den delen.
Fru talman! Det är klart att vi försöker analysera saker innan vi föreslår åtgärder, Maggi Mikaelsson. Jag är också orolig över en del saker som kan beröra förändringar som kommer att ske. Jag tror t.ex. att man noga måste bevaka att mjölktillgången i Norrland räcker för att hålla de fortsatta leden i mejeriproduktionen med underlag för produktionen. Jag tror att det finns ett antal sådana saker att bevaka och vara aktsam om. Jag tror också att man måste bevaka och vara aktsam eftersom det naturligtvis blir strukturförändringar i jordbruket genom de förändringar vi nu har i de olika stödformerna. Men flera av dessa strukturförändringar är ju sådana som vi också bejakar. Vi får naturligtvis förändringar som förskjuter stödet till att bli miljöåtgärder på ett annat sätt än tidigare. Det är ju just åtgärder som vi bejakar. Nu är ju jordbruksministern här och kan lyssna. Jag hoppas och tror på goda grunder att jordbruksministern är medveten om dessa problem och frågeställningar, inte minst i Norrland. Man måste aktivt och offensivt medverka till att jämna ut dessa skarvar och få bort de problem som alltid uppstår när man åstadkommer angelägna strukturförändringar. Men jag tror inte att det finns någon åsiktsskillnad på den här punkten. Jag tror att vi kan hjälpas åt med detta.
Fru talman! Det var några saker som Lennart Daléus sade som jag tycker kräver en kommentar. Det är många klappar på axeln mellan Socialdemokraterna och Centern. Men om sanning skall fram hade Lennart Daléus kontakt med mig halv tolv den där natten. Då framställdes det hela som att det här var ett sätt att göra en uppgörelse som flera partier skulle kunna vara med om morgonen därpå i jordbruksutskottet. Jag hade synpunkter som jag kan se att jag har fått tillgodosedda i betänkandet. Enligt Lennart Daléus uppgifter till mig på natten var detta öppet och flera partier som skulle kunna skriva under uppgörelsen. Dagen därpå fick vi höra i radio att det var en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centern. Det lärde mig en del om rikspolitiken. Så går det inte till i kommunerna, men jag har förstått att politik är olika på olika nivåer. Ibland kan jag förstå politikerföraktet. Lennart Daléus säger att kritikerna är tysta. Det kanske beror på vem man lyssnar på, Lennart Daléus. Jag har nästan blivit uppringd av fler bönder och miljöfolk efter uppgörelsen än före. Det har förvånat mig. Jag har också förstått att den kritik som har funnits inom LRF mot EU har tystats. Det fanns t.ex. inga pengar till EU-kritiska cirklar inom LRF. I dag när man ser konsekvenserna av det hela börjar dessa bönder att vara mycket kritiska. Det gäller framför allt mjölkbönderna som inser att deras ekonomi totalt slås sönder. Det finns också en stark kritik från miljörörelsen. Man kritiserar naturligtvis det som sker på de gårdar som har mjölkproduktion och där många kommer att lägga igen. Det kommer att få förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden. Man oroar sig också för det som händer med vallarna i dag och för stödet till LFA syd och de områden som eventuellt kommer att ingå eller inte ingå i där. Nog finns det kritik, Lennart Daléus. Centern totalt har släppt kravet på att det skall finnas ett program inom miljöstödet till resurshushållande konventionellt lantbruk. Avser man att återkomma om det? Hur bedömer Centerpartiet att vi skall kunna utnyttja mer än 1,5 miljarder år tre, fyra och fem?
Fru talman! Nu kommer jag inte alltid ihåg allt som Gudrun Lindvall och jag säger eller gör på nätterna. Men jag vet att jag i det här sammanhanget haft ambitionen att informera utskottets partier om förutsättningarna för kommande beslut. Jag tror att det har gått hem på de flesta håll. Det har på intet sätt uteslutit möjligheterna för alla partier att ta ställning till beslut som är på väg att fattas i utskottet och ställa sig bakom dem. Att vi kan ha litet olika kontaktytor ute i världen och får litet olika signaler kan vi väl leva med. Mitt intryck, som jag tror att också kammaren i övrigt delar, är ändå att det har varit en positiv reaktion på såväl innehållet som - låt mig understryka det - stabiliteten i de beslut som nu är på väg att fattas på jordbrukets område. När det gäller miljöprogrammen hoppas jag att dessa - vilket vi också har omnämnt - kan få en sådan utveckling att miljöförbättringar kan åstadkommas även i det konventionella jordbruket. Jag hoppas och tror att det kan gå att utveckla miljöprogrammet med de tre delprogrammen på ett sätt som kan tillgodose både Miljöpartiets och Centerns åsikter. Jag hoppas naturligtvis att det skall vara möjligt att efter de inledande två åren utveckla och bättre utnyttja de ramar som Sverige har förhandlat sig till. Detta får samhällsklimatet på det ekonomiska området och behoven på miljö och jordbruksområdena avgöra, men jag har goda förhoppningar på den punkten.
Fru talman! Jag kan i och förstå att dessa uppgörelser mellan Socialdemokraterna och Centern har kunnat träffas, eftersom det där någonstans finns en gemensam syn på lantbruket. Man hyllar det storskaliga och konventionella lantbruket. Man känner sig kanske hemma i det lantbruk som vi har skapat i Sverige. Men som även LRF självt tillsammans med Det Naturliga Steget och flera andra organisationer har konstaterat är det inte ekologiskt hållbart. Vi kan i längden inte bedriva ett jordbruk på det här sättet, utan vi måste lägga om det. Där kommer också ekoprogrammet in. Det som oroar mig är att det över huvud taget inte är nämnt i propositionen. Det nämndes i den proposition som vi förra gången behandlade. Det anfördes då att man skulle återkomma med ett sådant här program inom ramen för miljöstöden. Nu är det inte alls omnämnt. Jag har förstått att det som man i EU nu förhandlar sig fram till kommer att gälla under de närmaste fem åren. Jag undrar om det åtminstone finns med ett program för ett resursbevarande konventionellt lantbruk i diskussionen inom EU. Har Lennart Daléus försäkrat sig om det? I annat fall har jag svårt att se att det över huvud taget skall kunna komma till stånd under de närmaste fem åren. Vi slår här fast att det på tre områden skall ges stöd: till landskapsvård, till miljökänsliga områden och till ekologisk odling. Jag förstår inte var stödet till ett resursbevarande konventionellt lantbruk skall komma in. Kommer denna uppgörelse att innebära att vi har möjlighet att diskutera nivån på miljöstöden återkommande från 1997 och framåt?
Fru talman! Enligt min bedömning kan man återkomma med en diskussion av utrymmet under de närmaste fem åren upp till den ram som Sverige har förhandlat sig fram till. Detta framgår mycket tydligt av det som är på väg att bli kammarens beslut. Å andra sidan är det uppenbart att det finns en del praktiska restriktioner i detta, eftersom programmen löper på en femårig tidsperiod. Jag är fullt medveten om att om man har inlett program, är det naturligtvis svårt att utvidga dessa under perioden. Jag är också fullt medveten om att det i EU:s system är svårt att utan begränsning utnyttja och utveckla upp till angivna ramar. Men det är uppenbart att vi har förbehållit oss den rätten och möjligheten och att vi alla är överens om det. Det är också uppenbart att vi är medvetna om att det för detta finns ekonomiska restriktioner och hänsyn att ta till vad som behövs på miljöområdet. Det är min bedömning. Jag tror också att det är en ganska enstämmig bedömning. När det gäller vad som skall ingå säger Gudrun Lindvall att LRF självt och Det Naturliga Steget har gjort den ena eller den andra analysen, och jag har självfallet stor respekt för det. Men vi har också försökt att göra en egen analys och bedömning, och jag hade inte haft något emot tydligare markeringar och utökade resonemang kring ett resurshushållande konventionellt jordbruk. Jag är dock ganska förvissad om att det kommer att finnas utrymme för detta i det arbete som vi bedriver under de närmaste två åren och framför allt under de närmaste fem åren. Jag kan också försäkra Gudrun Lindvall att jag och Centern naturligtvis kommer att anstränga oss för att de momenten skall finnas med i de fortsatta diskussionerna med EU. Jag hoppas och tror att vi kommer att lyckas också på den punkten.
Fru talman! Utskottets ordförande säger att processen i utskottet varit öppen och att arbetssättet varit bra i idémässig gemenskap. Jag måste ändå säga att just detta arbetssätt i en så stor och viktig fråga som jordbrukspolitiken efter EU-anslutningen jämfört med behandlingen av motsvarande stora frågor tidigare är ovanligt för utskottet. Diskussionen har huvudsakligen förts mellan uppgörelsepartierna utanför utskottet. Det har tagit ovanligt lång tid. Vi ligger farligt nära gränsen för vad som är tillrådligt för beslutet här i kammaren med hänsyn till EU. Vi vet ännu inte fullt ut vad besluten ekonomiskt kommer att innebära. Vi moderater har stått fast vid den förra regeringens förslag, som signerats av inte minst Lennart Daléus partikamrat Karl Erik Olsson. Man kan inte säga att Centern nu fullt ut gör detta. Miljöprogrammet och områdena för arealersättning är några exempel på detta.
Fru talman! Om jag skall vara ärlig vill jag säga att jag inte tror att Ingvar Eriksson i sitt hjärta tycker att vi har haft en dålig arbetsprocess i detta ärende, men jag har all respekt för att han säger det. Ingvar Eriksson är en väsentligt erfarnare jordbrukspolitiker och politiker över huvud taget än jag, men jag är övertygad om att också Ingvar Eriksson förstår att det inte hade varit politiskt rimligt att tro att den förra regeringens förslag på det jordbrukspolitiska området ograverat skulle anammas av en ny socialdemokratisk regering. Det är inte rimligt att tro att den skulle trycka det till sitt hjärta och göra det till sitt förslag. Vi har från Centerns sida i våra motioner och förslag mycket tydligt markerat var vi står på det jordbrukspolitiska området. Liksom i klok politisk hantering i övrigt har det blivit en diskussion, och det har blivit en - låt mig gärna ta det ordet i min mun igen - kompromiss mellan olika förslag och åsikter på ett som jag tror fruktbart sätt. Det har varit den enkla politiska hanteringen av denna fråga. Jag tror ärligt talat, fru talman, inte att Ingvar Eriksson är särskilt upprörd över den hanteringen. Jag tror också att han förstår att förslagen och besluten i dag - låt mig säga det - kanske tyvärr inte blir identiska med den förra regeringens grundförslag.
Fru talman! Lennart Daléus tror inte att jag är särskilt upprörd. Nej, jag tycker inte heller att mitt anförande här har gett uttryck för det, men det är onekligen en ovanlig arbetsprocess som har förekommit i utskottet. Den har blivit sen och besvärlig, det finns mycket av osäkerhet och vi har stora problem framför oss. Jag hoppas bara att vi gemensamt kan forma en politik som på ett vettigt sätt löser de problem som vi nu förutser, t.ex. vad gäller mjölkkvoterna. Lennart Daléus säger att det inte är politiskt rimligt att förvänta sig att socialdemokraterna fullt ut skulle acceptera den förra regeringens förslag. Nej, det är möjligt, men jag bedömer att vi hade en chans att komma litet längre.
Fru talman! Detta visar vilka marginella skillnader som finns mellan oss. Vi står inför ett beslut som innebär en förändring av den nuvarande regeringens ursprungliga förslag. Jag kan säga att det är en förändring i riktning mot det som den tidigare regeringen stod för. I frågan om vi har hamnat vid den optimala punkten på skalan mellan dessa två punkter vill jag säga att jag tycker att det är så. Möjligen har processen varit ovanlig, men jag tycker i så fall också att den har varit framgångsrik, och det är inget att skämmas för. Jag är dock inte säker på att den har varit ovanlig, men den har framför allt varit framgångsrik. Jag håller inte heller, fru talman, med om bedömningen att det har tagit mycket lång tid. Jag tror faktiskt att processen som föregick beslutet i utskottet, grundat på den kärna som uppgörelsen mellan de två partierna utgjorde, givet omständigheterna och givet materialet har gått fort. Med referens till utskottskansliet skall det gärna sägas att det var ett gigantiskt material. Jag vågar påstå att vi har betat oss igenom det på förhållandevis kort tid med ett lyckosamt resultat, som jag hoppas leder till ett klokt beslut här i kammaren i dag. Jag är rätt nöjd, fru talman.

Fru talman! Det är en ny tid nu. Det är en ny politik. Det är nya arbetsförhållanden, och det är nya ekonomiska prioriteringar. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta det som vi nu diskuterar. Dessa fyra olika nya saker har med vårt medlemskap i den europeiska unionen att göra. Det har sagts av många här att den nya politiken innebär att vi går ifrån att själva bestämma. Vi går in i en gemensam jordbrukspolitik med de andra medlemsländerna. De nya arbetsförhållandena, som också har kommenterats av många här i dag, innebär att riksdagens möjligheter att detaljstyra minskar medan regeringens möjligheter ökar. Framför allt ökar ministerrådets makt över den svenska jordbrukspolitiken. Vi gör nya ekonomiska prioriteringar. I tider när vi drar ned på många grupper kan vi se att vi har gått in i ett ekonomiskt system på jordbrukets område som gör att vi får göra andra ekonomiska prioriteringar än vad som skulle ha varit fallet om vi själva helt hade styrt över politiken. Jag skall, fru talman, kommentera litet grand av det som har sagts. Det har talats om många olika saker. Jag skall också försöka kommentera så många detaljer som möjligt, men jag vill först göra några övergripande reflexioner. All samförståndsanda till trots kan man inte undgå att reagera på vissa partiers uttalanden. I den situation Sverige befinner sig i, då vi lägger stora bördor på barnfamiljer, pensionärer, studerande osv., finns det en grupp som faktiskt gynnas. Det sker kanske inte på grund av att den socialdemokratiska regeringen själv ville det, utan på grund av att vi nu går in i ett sådant system. Det finns partier - Moderaterna, Miljöpartiet och kds - som i dag säger att det inte räcker. Vi måste ge dem ännu mer! Vi måste ge mer till LFA syd, mer till miljöprogrammet osv. Jag tycker att det är en mycket oansvarig inställning. Jag uppskattar det som Lennart Daléus sade om att det är en ekonomisk situation i landet som gör att man måste ompröva, precis som regeringspartiet Socialdemokraterna måste ompröva en del av de förslag som lades fram i januari därför att vi inte har egen majoritet här i riksdagen. Om man har ansvarskänsla i partiet borde man också kunna ompröva de mycket kostsamma löften man givit och de förslag som lagts fram när samhällsekonomin så kräver. Det är skälet till att det blev en uppgörelse mellan just Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vi kunde finna varandra på en rimlig nivå. Vi fann att Centerpartiet var det parti som var berett att ta ansvar för helheten. Det är inte första gången som Socialdemokraterna och Centerpartiet samarbetar. Man får gå ganska långt tillbaks i tiden för att hitta det på jordbrukets område, men ändock. Jag tycker att den uppgörelse som nu träffats här i riksdagen mellan dessa två partier är en mycket bra uppgörelse. Den är historisk på sitt vis. Jag som kunde studera Centerpartiet och Moderaterna under 80-talet såg att dessa två partier hela tiden försökte hänga ihop. Det ena ville överträffa det andra. Det är väldigt skönt att Centerpartiet har vågat ta detta samhällsansvar och går in i en uppgörelse över blockgränserna med en ny socialdemokratisk regering. Jag vill säga några ord om ekonomin för jordbruket. Ingvar Eriksson från Moderaterna utmålade det som att det kommer att bli besvärligt nu när vi inte tar ut alla de pengar som är framförhandlade utan bara en liten del av dem - för övrigt en väldigt stor del. Han pratar om käppar i hjulet. Han talar om att vi svävar i okunnighet om hur det blir osv. Låt mig bara ge några siffror på hur det blir enligt den uträkning som Jordbruksverket nyligen har presenterat. Det blir ökade intäkter för jordbruket som helhet på ungefär 10 %. Vilken grupp i samhället får det i dag? Om man bryter ned siffrorna kan man få fram intressanta saker. De visar nämligen att det naturligtvis varierar över landet. Svealands slättbygder vinner mest. Norra Norrland vinner naturligtvis, höll jag på att säga, minst. Om man tittar på driftsinriktningar ser man att det blir som många av oss har sagt att det skulle bli: Mjölksektorn vinner inte lika mycket - 3 %. Köttdjurssektorn vinner också mycket - 19 %. Svinproducenterna får däremot en minskning på grund av att priset på griskött förväntas sjunka. Det blir alltså en förskjutning från traditionell animalieproduktion till vegetabiliesidan och till nötköttsproduktion av speciellt slag. Det är litet svårare att säga vad som händer med de olika företagen, men det finns en tendens till att små företag vinner litet mer rent procentuellt än de större. Jag vill till Ingvar Eriksson och andra som pläderar för ännu mer pengar säga att det är i det ljuset som vi skall diskutera. Moderaterna, Miljöpartiet och kds föreslår nu att vi skall ge en grupp i samhället - jordbrukarna - ännu mer pengar. Som socialdemokrat skulle jag då ha oerhört svårt att gå ut och möta väljarna, som vi i dag lägger så stora bördor på. Jag skulle kanske inte ha svårt att göra det om jag vore moderat, för då har man ju den inställningen. Bördorna skall bäras rättvist, har jag hört sägas några gånger också från andra partiers företrädare. Det har talats om mjölkkvoter. Självfallet är de ett problem. Det system vi går in i är komplicerat och krångligt. Jag uppfattade att de allra flesta, oavsett vad man tyckte om EU-medlemskapet den 13 november, sade att jordbrukssystemet inte är något motiv för att gå in i EU. Det måste förändras. Nu är vi i detta krångliga system med mjölkkvoter och med nationell kvot som vi just nu försöker fördela på gårdsnivå, med alla de problem och den tidsutdräkt det innebär. Åtta personer jobbade med dessa frågor på Jordbruksverket tidigare, och i dag är de ca 30. Vi räknar med att det skall vara klart i juni. Alla har fått sin preliminära kvot, men det slutliga ställningstagandet får vänta tills vi har hela underlaget. Det finns en del frågor som jag gärna vill diskutera med utskottet. Vi behöver göra vissa justeringar som jag tycker att jag måste förankra i utskottet. Det kan i något fall vara snubblande nära konflikt med något riksdagsbeslut. Jag skall be att få återkomma till jordbruksutskottet. Det har talats om att man inte får vara med och peta i detaljer i programmen. Men utskottet har ju självt angivit ramarna. Det skulle för övrigt vara en omöjlighet för utskottet att utforma programmen. Vi har ganska många anställda - vi har ökat antalet anställda på Jordbruksdepartementet precis som på Jordbruksverket - för att klara av detta. Det betyder att de här programmen utformas utifrån EU:s krav och utifrån riksdagsbeslut - om de är förenliga med EU:s krav. Men det är de inte alltid, och då vet ni vad som gäller. Då är det inte riksdagens beslut utan EU:s krav som gäller. Vi försöker nu kombinera detta på ett så bra sätt som möjligt. I går fattade regeringen beslut om programmen för norra Sverige och för LFA syd och miljöprogrammet. Nu inleder vi realförhandlingarna med kommissionen i Det har diskuterats arbetsgrupper - det har också gjorts förut. Efter att beslutet nu är fattat anser jag att den arbetsgrupp som skall analysera, utvärdera och följa det som just nu händer kan komma i gång. Den parlamentariska kommittén om framtidens jordbrukspolitik, som jag tycker att det är väldigt värdefullt att vi får till stånd, kanske kan komma i gång något senare, därför att där har vi ett arbete på gång som skulle kunna utgöra ett gott underlagsmaterial för en sådan diskussion inför framtiden. Jag ser för övrigt också att det finns en stor samstämmighet över partigränserna om vad som behöver göras med jordbrukspolitiken i framtiden. Låt mig gå igenom vad olika företrädare har sagt här och deras argumentering. Jag kan börja med Ingvar Eriksson, som riktade en kritik som jag uppfattade som rätt pekpinneinriktad. Han sade att vi inte gör tillräckligt. Han sade att det nu inte får vara konfrontation med näringen utan att vi skall jobba nationellt för landets bästa. Jag kan lugna Ingvar Eriksson med att vi inte har någon konfrontation med näringen. Vi jobbar med näringen för landets bästa, i Sverige och i utlandet. Ingvar Eriksson frågade vidare om det kommer några skatteförslag i nästa vecka. Inge Carlsson har svarat att det inte kommer några sådana. Det låg i uppgörelsen med Centerpartiet att det som tidigare hade aviserats, dvs. beskattning på jord och skogsfastigheter, inte kommer att läggas fram. Jag går tillbaka till detta med näringen och produktionen i Sverige. Ingen av talarna här har nämnt det faktum att det i budgetbilagan finns en reform för 30 miljoner. Det är nya pengar, som skall användas för just det som Ingvar Eriksson pratade om, utan att nämna någon summa. Det är att slussa svensk mat ut på en Europamarknad och att göra svenska konsumenter medvetna om hur maten är producerad i Sverige och i andra länder, för att de sedan skall kunna göra sitt eget, medvetna val. Jag kan också nämna, i den mån det inte är känt, att vi har omorganiserat hela departementet med tanke på EU-medlemskapet men också med tanke på den nya situation som Sverige hamnar i, med en möjlighet till export av svensk mat på en Europamarknad och med en ökad konkurrens på hemmamarknaden och därmed behovet av att konsumenterna får mera upplysning och råd. Eva Eriksson pratade om reformering av CAP, och jag har ingen annan åsikt i det fallet. Hon pratade om utvidgningen av EU. Jag delar uppfattningen att där finns en konflikt. Den konflikten är mycket stor, och den handlar om hur man skall kunna leva upp till de löften som är givna, dels 1993, dels i december 1994 i Essen, där Ingvar Carlsson m.fl. ministrar och statschefer stod upp och sade att vi självklart måste utvidga EU; att vi inte kan sluta oss, utan att vi skall utvidga oss österut. Vi sade att det också gäller Baltikum - det är viktigt för oss i Sverige. Att tro att detta kan göras med bibehållen jordbrukspolitik är en illusion. Om de nya länderna, som Polen, Ungern och Baltikum, gick in i den jordbrukspolitik som gäller för dagen skulle hela systemet kollapsa. Det här är en konflikt så till vida att vi i förslaget om en utvidgning måste ha med oss också de länder som inte vill förändra CAP. Det är inte så enkelt. Jag har själv besökt Italien, Grekland, Spanien och Portugal. Där är man väldigt mån om att behålla systemet, därför att det betyder mycket för dessa länder, för deras jordbrukare och för deras jobb. Det finns också skäl att diskutera detta mycket ingående framöver. Jag vill svara på frågan om Ydre kommun. Jag har själv blivit uppvaktad av Ydre kommun och vet precis vad det handlar om. Hur man drar gränserna när det gäller LFA-område har att göra med avkastningen. I Ydre kommun är avkastningen för hög, och därför kommer den på den näst högsta nivån när det gäller stöd. Maggi Mikaelsson talade om mjölkkvoterna och antydde att landskvoten kanske var för låg. Men vi måste ju blicka litet längre än till vårt eget land. Det finns ett överskott. Det finns ett smörberg i Europa, och därför får vi smörbidrag om vi äter mera smör i Sverige - man vill bli av med det. Det är klart att det inte löser något överskottsproblem om vi har en högre mjölkkvot. För övrigt var det så att den mjölkkvot som blev förhandlingsresultatet var något över den dåvarande produktionsnivån. Vad som därefter har hänt är välkänt för oss alla, dvs. att man började spekulera i en framtida kvottilldelning, framtida pris och värde på kvoten och sedan började bygga ut. Därför är det i dag så att produktionen inte överstiger men ligger väldigt nära den kvot som vi har fått. Min tid är ute för den här gången, fru talman, men jag skall be att få återkomma för att besvara övriga deltagares frågor.

Fru talman! Att anfall är bästa försvar bekräftades här. Det är i alla fall jordbruksministerns uppfattning om hur man för debatt. Det kan också vara ett sätt att dölja den kraftiga reträtt som regeringen har gjort på det jordbrukspolitiska området. Det är en ny tid och en ny politik, säger Margareta Winberg. Men diskussionen om ett EU-medlemskap och vilka villkor detta skulle innebära för svenskt jordbruk har pågått länge, så det är ingen nyhet. Det är först när Socialdemokraterna av en samlad opposition tvingas att lägga om politiken som de gör förändringar. Margareta Winberg säger också att vissa av oppositionspartierna har en oansvarig inställning. Jag kan då för kds del säga, att så länge vi har finansierat våra förslag fullt ut på det jordbrukspolitiska området, samtidigt som vi värnar om barnfamiljer, vården för äldre och de arbetslösa, mot den nuvarande regeringens orättfärdiga politik på det här området står jag väldigt stark i debatten. Finansministern har talat om att man skall bära varandras bördor. Det är uppenbarligen så att regeringen har missuppfattat detta uttryck och lägger bördorna på helt fel områden. Jag vill gå tillbaka till den fråga som jag ställde i mitt anförande: Är det egentligen en sinnesändring för Socialdemokraterna när det gäller jordbrukspolitiken, eller handlar det bara om att träffa uppgörelser med partier som är billigast från regeringens synpunkt? Om det är det sista som gäller, är jag fortsatt orolig för utvecklingen.
Fru talman! Den första delen av Dan Ericssons inlägg förstod jag inte riktigt. Det var inte alls så att vi visste vad som skulle komma, åtminstone inte vi socialdemokrater. Vi sade att vi har respekt för demokratin och att vi skall respektera folkomröstningens resultat. Det var ganska svårt att förutse om det skulle bli ja eller nej den 13 november. Det var mot bakgrund av det som vi, innan vi hamnade i regeringsställning, ansåg att man inte i förväg skulle anpassa politiken till EU-systemet. Det skulle ha medfört en stor belastning på den nationella budgeten under de tidigare åren. Dan Ericsson säger att ni har finansierat det här. Jag måste ändock fråga om inte Dan Ericsson tycker att det är något märkligt att kräva ytterligare pengar till en grupp som genom det här förslaget som nu ligger på riksdagens bord ändå gynnas så kraftigt. Samtidigt måste vi skära ned på grund av den ekonomiska situationen i Sverige. Även kds vill väl sanera statsbudgeten genom besparingar? Jag tycker att det skulle kännas mycket märkligt att i dagens läge gå ut och kräva mer pengar till just den här sektorn. Om det är en sinnesförändring eller ej är ganska ointressant. Vad vi nu har gjort är att se till att det har blivit stabilt under fem år framöver. Det har blivit en ganska harmonisk stämning mellan regeringen, partierna och näringen. Som Lennart Daléus sade här tidigare finns det ingen folkstorm och det är inga traktorer på gatorna. Det verkar som om detta är en uppgörelse som väldigt många är nöjda med, och det tycker jag är bra.
Fru talman! Margareta Winberg hävdar att hon inte förstod vad jag menar, och det är möjligt. Men det går då inte att förstå vad Margareta Winberg menar när hon säger att socialdemokraterna inte visste. Det är klart att man har vetat under lång tid vad ett EU-medlemskap skulle kunna innebära. Det är tack vare att den tidigare regeringen insåg detta som det finns förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri även i fortsättningen. Hade man inte gjort förberedelser och förändringar i politiken hade vi inte haft en särskilt bra situation i dag. Jordbruksministern upprepar ständigt "gynnade grupper". Men det är inte så, och det borde en jordbruksminister veta om hon rör sig ute i verkligheten bland lantbrukare och bönder av olika slag som har haft det oerhört kämpigt de senaste åren. I statistiken kan man se hur många jordbruksföretag som har försvunnit. Jag tror inte att beskrivningen "gynnad grupp" delas av så värst många som faktiskt är verksamma i näringen. Det handlar om att ha en helhetssyn på jordbrukspolitiken. Om vi klarar finansieringen av det här i vår budget och att värna utsatta grupper mot regeringens attacker, står vi också fortsatt starka i den här debatten. Det är inte ointressant, Margareta Winberg, om det är en sinnesändring eller om det bara handlar om att hitta det billigaste förslaget. Det handlar faktiskt om långsiktighet. Vi skall försvara landsbygden, sysselsättningen inom jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin och en fortsatt satsning på miljöinvesteringar i jordbruket. Då måste vi veta vad man egentligen vill eller om man kommer att avvika från den här vägen när man kanske hittar partners som gör att det blir ännu billigare.
Fru talman! Jag kan försäkra Dan Ericsson att vi inte kommer att avvika från den här vägen. Vi har gjort en uppgörelse med Centerpartiet, och den gäller den här perioden. Den står vi för. Vad jag menar med att vi inte visste är att vi inte visste hur resultatet skulle bli. Det är möjligt att kds genom någon högre makt visste det, men inte Om vi hade gjort på ett annat sätt än vad den tidigare regeringen hade gjort, skulle vi ha gått in i EU-medlemskapet utan t.ex. ett stort spannmålsöverskott. Det var så vi ansåg att man borde göra. Vi var i minoritet och fick inte genom det. Dan Ericsson säger att bönderna har haft det kämpigt de senaste åren. Jag vill hänvisa till dels OECD:s rapport om de ganska stora stöd som har utgått under den borgerliga regeringens tid, dels ett mycket intressant uttalande som jag hörde häromdagen när jag höll föredrag på Föreningsbanken. De talade om att de var mycket angelägna om att ha bönderna som kunder, eftersom det är stabila företag och så få konkurser. Med det här nya systemet skulle de vara villiga att låna ut ännu mer pengar till investeringar, eftersom böndernas företag skulle bli ännu mer solida.
Fru talman! Jag hoppas naturligtvis att jordbruksministern får möjlighet att i replikskiftet svara på en del av de frågor som jag är ledsen att hon inte hann med i anförandet. Diskussionen om att somliga partier har mera pengar är litet patetisk. Det finns faktiskt inget parti här i kammaren som inte säger att det kan tänka sig mera pengar i framtiden. Även Inge Carlsson sade att nivån på 1,5 miljard som vi nu diskuterar kan höjas under femårsperioden. Även Lennart Daléus säger att miljöstöden skall kunna öka från 1,5 miljard under femårsperioden. Det måste betyda att alla partier här är villiga att satsa ytterligare pengar utöver 1,5 miljard, eller 750 miljoner kronor i svenska pengar, till miljösatsningar. Det hälsar jag med glädje. Naturligtvis är det så att om vi skall få ett hållbart ekologiskt lantbruk, eller åtminstone ett hållbart lantbruk, i framtiden kommer det att krävas större satsningar. Vi satt alla här och funderade på hur mycket av de 2,8 miljarderna som vi behöver utnyttja i början. Alla visste vi att så mycket som 2,8 miljarder kunde vi inte använda. Vi fick göra olika bedömningar av vilken nivå vi skulle hamna på. För vår del hamnade vi litet högre när det gäller stödet till den ekologiska odlingen. Vi vill nämligen vara säkra på att de pengarna skulle finnas för framtiden. Vi hamnade också högre när det gällde stödet till utbildning och rådgivning. De pengarna har kommit via miljöstöden i stället. Jag har inte heller yrkat bifall till den reservation som behandlar detta. Vi hamnade också litet högre när det gäller LFA syd. Skillnaderna är dock inte så stora. Jag har litet svårt att se att det är något annat än politisk retorik att vissa partier plockas ut medan andra som också har pratat om mera pengar inte gör det. Jag skulle ...
Jag får erinra om att repliken avser jordbruksministern och ingen annan.
Fru talman! Det här gäller jordbruksministern. Jag förmodar att det här måste betyda att Margareta Winberg är tveksam till att vi skall kunna utnyttja mer än 1,5 miljard under femårsperioden. Jag är framför allt intresserad av att få svar på frågor jag har ställt angående bl.a. ekologisk odling.
Fru talman! Jag talar om det som vi diskuterar här och nu - det betänkande som ligger på våra bänkar. Det är i anslutning till det betänkandet som vissa partier har ansett att man kan ge mera pengar. Jag tycker att det är lättsinnigt - i den ekonomiska situation som vi just nu befinner oss i. Hur det blir i framtiden är kanske inte så enkelt att sia om. Det har även andra talare uttryck här. Jag kan bara konstatera att det alltid är lättare att vara i opposition och veta att man aldrig behöver ta ansvar för saker och ting. Då kan man plussa på litet här och litet där. Jag skall gärna svara på några av de andra frågorna som Gudrun Lindvall ställde i sitt första inlägg. Det handlade bl.a. om stödnivåerna till ekologiskt jordbruk och kombinationen utbildning och rådgivning. Vi har resonerat som så att eftersom man inte från början kan komma igång med den ekologiska odlingen i den omfattning som är önskvärd, använder vi en del pengar till utbildning och rådgivning i initialskedet. Så småningom skall det fasas ut, och pengarna skall läggas över på stöd till ekologisk odling. Det gäller utbildning av och rådgivning till de som vill lägga om sin konventionella odling till en ekologisk. Gudrun Lindvall ställde också en fråga om arbetsgrupperna. Den har jag besvarat tidigare.
Fru talman! Jordbruksministern, jag vill påstå att vi i Miljöpartiet är mycket noga med att finansiera de förslag som vi lägger fram. När det gäller jordbruket har vi finansierat betydligt mera än vad nöden har krävt, eftersom vi har krävt högre miljöavgifter på konstgödsel och bekämpningsmedel. Det känner jordbruksministern förmodligen till. Det framgår mycket tydligt av reservation 8 i betänkandet. Jag skulle vilja ställa en följdfråga om ekologisk odling. Jag tycker i och för sig att det är ganska bra att man har pengar undanstoppade på ett ställe som man vet att man kan använda när arealen av ekologisk odling ökar. Det har varit ett problem att man låser fast nivån så att det inte kan bli en utveckling. Det kommer att bli en utveckling. Av de 150 miljoner som under de två första åren är anslagna till utbildning och rådgivning, blir 50 miljoner kvar till år tre. Kommer de att vara specialdestinerade till rådgivning beträffande ekologisk odling eller kommer de att användas till annat? Innebär det här att det bara är under de två första åren som det kommer att finnas pengar för rådgivning och utbildning när det särskilt gäller ekologisk odling?Eller kommer det också att finnas pengar år tre och fyra? Eller är det någonting som vi söker i ett senare skede? Den ekologiska arealen måste ju även fortsättningsvis öka. Det finns 60 000 hektar i dag, och det skall vara 300 000 hektar år 2000. Det krävs alltså en ökning med ungefär 50 000 hektar per år. Rådgivning kommer att behövas även år tre, fyra och fem osv.
Fru talman! Först vill jag kommentera förslaget om att det skall vara ännu högre miljöavgifter än vad regeringen har föreslagit. Jag kan på ett sätt finna det sympatiskt. Samtidigt måste man fundera över vad syftet är med ekonomiska styrmedel. Det är naturligtvis att man skall få ner användningen. Det finns alltid en gräns för hur mycket man kan få ner användningen i det konventionella jordbruket. Jordbruksverket har räknat på vårt förslag och kommit fram till att man i kombination med en viss rådgivning kan få ner användningen ungefär 10 %. Det är möjligen där gränsen går för ett konventionellt jordbruk som ändå anser sig behöva ett visst mått av både handelsgödsel och bekämpningsmedel. När det gäller utbildningen skall de 50 miljonerna också kunna användas till annan typ av utbildning och rådgivning, t.ex. på länsstyrelsernas lantbruksenheter. Hur det blir längre fram kan jag för dagen inte säga. Det får vi fundera på och återkomma om.
Fru talman! Jag vill börja med att göra ett förtydligande. Jag har inte ansett att landskvoten för mjölk är för låg. Däremot blir det självfallet problem, precis som ministern påpekar, när man producerar mer än man har fått tillstånd att producera och överskottet skall minskas. Det andra jag vill ta upp handlar om detaljstyrning. Självfallet kan vi inte sitta och detaljstyra i utskottet. Men det känns otillfredsställande när man är ute och pratar med bönder eller när folk ringer och ställer frågor om detaljer och nivåer och man inte vet någonting. Det är inte så lätt att säga att det blir 350 miljoner mer i miljöstöd. Det kan man inte komma och säga till en person som t.ex. frågar hur mycket det blir just på det egna området. Därför hoppas jag att den här informationen skall komma fram så fort som möjligt. Jag hade ett par frågor i mitt anförande. Jag undrade om stödet till ekologisk köttproduktion bara avser nötkött. Det vore bra att få ett klarläggande på den punkten och att få veta om höns, svin, får och getter ställs utanför det stödet. Sedan hade jag en liten hjärtefråga. Den handlar om Norrlandsstödet. Vi hörde att Jordbruksverkets bedömning är att Norrland vinner minst på detta medlemskap. Det befäster min oro för att nivån på det nationella stödet är så låg att man t.ex. inte kan upprätthålla svinproduktionen eller höns och äggproduktionen. När det gäller fläsk är ju ministern medveten om att vi ligger under självförsörjningsgraden. Charkuteriindustrin där uppe ligger väldigt nära gränsen.
Fru talman! Jag förstår att det känns otillfredsställande när bönder och andra ringer och man inte kan ge svar. Jag skulle vilja råda Maggi Mikaelsson att hänvisa dem till Jordbruksverket eller till departementet. När jag satt i riksdagen kunde inte jag ge besked om varje liten detaljfråga. Jag fick hänvisa till de experter som fanns. Det är faktiskt omöjligt för oss som politiker att kunna varje liten detalj. Om dessa människor får den här hänvisningen är det möjligt att de får svar, men det är inte säkert. Alla svar finns nämligen inte ännu. Det tar, som jag sade, tid t.ex. när det gäller mjölkkvoterna. Det blir inte klart förrän till sommaren. Maggi Mikaelsson frågade tidigare om hur gränsdragningar görs. Det förklarade jag. Sedan frågade hon hur man gör om det blir fel. Beslutet om gränsdragningar när det gäller t.ex. LFA-områden fattas av kommissionen. Sedan är det så. Så är systemet. Konsekvensanalysen av Norrlandsstödet - med de nya 280 miljonerna i miljöstöd - finns i det program som regeringen antog i går och som vi nu åker ner med till Bryssel. Där finns detaljer som visar hur det skulle kunna se ut. Men också det programmet bestäms av kommissionen i Bryssel. Men vi hoppas att vi skall få igenom det. När det gäller ekologisk odling kan också de andra djurslagen, t.ex. får, höns och svin, få stöd inom det programmet. Det handlar inte bara om nötkött. Maggi Mikaelsson frågade också tidigare om arrendatorernas villkor. Enligt EG-förordningen följer kvoten marken och ägandet. Men vi har i vår egen mjölkkvotförordning skrivit följande i § 19: Om vid jordbruksarrende arrendeförhållanden upphör av någon omständighet som ligger utanför arrendatorns kontroll skall en fördelning av mjölkkvoterna ske mellan jordägare och arrendatorer. Vi har alltså gjort en liten glidning för att stärka arrendatorernas ställning.
Fru talman! Jag tycker inte heller att vi skall kunna alla detaljer. Men själv har jag blivit ganska intresserad av det här. Därför är det inte så kul att säga att dessa människor skall ringa någon annanstans. Jag försöker faktiskt lära mig en del av dessa detaljer, även om det kanske inte blir på den allra grundligaste nivån. Jag vill fortsätta att försöka förstå mig på det här. När det gäller gränsdragningen står det faktiskt i betänkandet att Jordbruksverket vid behov skall kunna se över detta om man anser att det har uppstått felaktigheter. Även om kommissionen bestämmer kan det hända att man gör misstag. Det måste man rimligen kunna ändra på. Men jag nöjer mig med den förklaring som jag har fått i det sammanhanget. Går man på avkastning så gör man. Det program som man nu skall förhandla om nere i Bryssel tycker jag låter väldigt intressant. Det tillhör de där detaljerna som jag gärna skulle vilja känna till. Jag hoppas att det inte är hemligt, även om jag vet att programmet kanske inte blir exakt så som förslaget ser ut. Det är positivt att vi får klart besked om att man kan få stöd även för ekologisk produktion av annat än nötkött. Till sist skall jag ta upp ersättningen för arrendatorerna. Det är ju problem med de arrendatorer som har funnits länge och som slutar av egen fri vilja. Jag har haft kontakt med sådana som har jobbat i 20-25 år. Markägaren har aldrig någonsin haft någon tanke på att återuppta någon mjölkproduktion. Då känns det orättvist att arrendatorn inte skall kunna få ersättningen. Självfallet skall kvoten följa gården, men ersättningen för denna mjölkkvot borde till större del komma till arrendatorn.
Fru talman! Som svar på det sista vill jag säga att vi inte styr över detta själva. Det är den EG förordning som finns som styr detta. Maggi Mikaelsson undrade om miljöprogrammet för Norra Sverige och LFA syd är hemligt. Svaret är nej. Det har utformats med tanke på de regler som gäller inom EU men också utifrån de beslut som den här riksdagen har fattat. Vi försöker som sagt att kombinera det. Detta material finns tillgängligt, och jag skall genast se till att det kommer över till utskottets ledamöter.
Fru talman! Margareta Winberg säger att det nu är en ny tid och en ny politik. Det har jag också sagt i mitt anförande. Det är bara det att det har tagit väldigt lång tid innan socialdemokraterna har kommit till insikt om detta på jordbruksområdet. Rörelseriktningen i era nya omprioriteringar är okej. Men Margareta Winberg talar om gynnade grupper och går till frontalangrepp mot oss moderater som varit mera förutseende i vår jordbrukspolitik. Hon anklagar oss för att vara ansvarslösa i vårt agerande. Jag vill med anledning av det med kraft tillbakavisa anklagelserna. Vi moderater har fullt ut finansierat varje krona i våra förslag. Vi har t.ex. gjort omprioriteringar inom miljöpolitiken så att vi fullt ut täcker in våra förslag i samband med de miljösatsningar som vi gör inom ramen för miljöstödet från EU. Miljöstödet är inte pengar som går till en viss yrkesgrupp utan till samhällets miljösatsningar i stort. Det är också ett faktum. Vi ser inte EU-anslutningen främst på det sättet att vissa medborgare personligen skulle tjäna mer än andra utan mer på det sättet att hela det svenska samhället har fördelar av medlemskapet. Livsmedelssektorn är en näring som genom medlemskapet får bättre möjligheter att utvecklas, vilket ger nya jobb och tillskott till den nationella ekonomin.
Fru talman! Ingvar Eriksson påstår att moderaterna var mera förutseende i jordbrukspolitiken. Det var ju bra att han tillade det. Att vara politiker - oavsett om man är jordbruksminister eller sitter i jordbruksutskottet - handlar också om att se till andra delar av politiken än just det som man för dagen råkar syssla med. Det är också det som är konsten för en god politiker, att kunna göra de avvägningarna. Det är i det perspektivet som jag hävdar att moderaterna genom de ytterligare påplussningar som man här i dag är beredd att göra inte tar helheten på allvar och inte det samhällsekonomiska ansvaret. Ingvar Eriksson talade om nya jobb. Då vill jag också upplysa om att i Jordbruksverkets analys och rapport finns det också ett kapitel som handlar om nya jobb. Att det skapas nya jobb framförs ju ofta som ett argument för mer stöd. Men Jordbruksverket har inte kunnat påvisa att det nya systemet ger nämnvärt fler jobb, eftersom vi är begränsade av kvotsystemen på socker och mjölkområdet, den basareal och det antal djur som ger bidrag enligt systemet. Det enda området där det finns ett litet utrymme är basarealen. Vi odlar i dag på 200 000 ha mindre än vad basarealen medger. Då sägs det i rapporten att om man börjar att odla ytterligare spannmål på t.ex. 100 000 ha, kan man räkna med ett antal nya arbetstillfällen på mellan 600 och 800. Det är den enda sysselsättningsökning som man har kunnat förutse när man har gjort dessa analyser.
Fru talman! Margareta Winberg beskyller oss moderater för att inte kunna göra avvägningar. Det är just det vi gör. Vi ser också till helheten när vi lägger fram våra politiska förslag. Vi menar också att det nya möjligheterna måste utnyttjas. Vi vidhåller att det är nya möjligheter som kan säkra gamla jobb och skapa nya jobb. Vi måste också, Margareta Winberg, jämföra med vad som hade hänt om vi inte hade gått med i EU. Jag vill påstå att då hade det varit åtskilligt fler jobb som hade varit i fara. Carlsson, att det inte kommer att införas några nya skatter som drabbar näringen. Jag vill då fortfarande ställa frågan: Hur skall man finansiera de gemensamma överenskommelser som man har gjort i övrigt, faktiskt också under senare tid? Det finns anledning till oro. Sedan gav Lennart Daléus också i sitt inlägg ett intryck av att miljösatsningarna skulle...
Fru talman! Det är jag medveten om. Man har gjort en uppgörelse mellan dessa två partier. Här ger det ena partiet intryck av att man inom ramen för miljöstödet kan öka detta inom en femårsperiod. Margareta Winberg tycks ha en annan uppfattning. Nu vill jag ha reda på vilken som är den verkliga strategin och inriktningen när det gäller miljöstödet och miljöersättningarna från EU, som ju går till miljösatsningar som vi alla är angelägna om att kunna genomföra i Sverige.

Fru talman! Jag uttryckte mig nog litet felaktigt i min förra replik. Det är klart att också moderaterna gör avvägningar, men jag tycker att de gör fel avvägningar. Man gynnar sådana grupper som jag, om jag hade bestämt alldeles ensam, inte hade gynnat lika mycket. Ingvar Eriksson talade om nya möjligheter. Det är vi medvetna om. Det är därför som vi har omorganiserat på departementet, och det är därför som vi omorganiserar våra lantbruksråd runt om i världen. Vi har placerat ett lantbruksråd i Paris som har en enda uppgift, inte att samla in statistik från Frankrike och beskriva den franska jordbrukspolitiken för oss i Sverige. Man har en enda uppgift och det är att man skall göra sitt yttersta för att underlätta för svensk livsmedelsindustris introduktion på de franska, tyska och brittiska marknaderna. Det kommer också att finnas en person på departementet som har en liknande uppgift, men han skall så att säga jobba från hemmabasen. Med dessa 30 miljoner - som jag inte riktigt har klart för mig om moderaterna stöder eller inte - kommer vi att kunna satsa ordentligt på livsmedelsexport, i första till den europeiska marknaden, men också som jag sade för att stärka den inhemska konsumentmedvetenheten. Vi drabbas - eller hur man nu skall uttrycka det - ju av en ökande konkurrens på grund av att gränserna försvinner. Så nog har vi förstått att det är nya tider. Och jag kan försäkra Ingvar Eriksson om att vi gör vårt yttersta för att utnyttja de möjligheter som även jag som f.d. nej-sägare ändå kan se finns, nu när vi ingår i detta system.

Fru talman! Det är ett bra beslut som vi nu kommer att fatta. Det är ett bra beslut för svenskt jordbruk och för Sverige över huvud taget. Det som inte är bra är att vi inte fattade det här beslutet redan i höstas. Då hade ju mycket av det som vi i dag upplever som problem kunnat vara undanstökat och reglerna hade kunnat införas litet tidigare. Dan Ericsson gick tillbaka i tiden och talade om den budkavle som LRF och bönderna var här i Stockholm och lämnande. Han gjorde upp en liten checklista på vad som har hänt respektive inte hänt. Egentligen gjorde han en ganska korrekt bedömning, att det mesta på checklistan var avbockat och klart och löst på ett tillfredsställande och bra sätt. Det tyder på att den uppgörelse som vi från Centerpartiet har träffat med socialdemokraterna är bra. Det är ju inte bara vi som har varit med om uppgörelsen som har sagt det. De reaktioner som vi får från människor är också positiva, och det av flera skäl, inte bara rent ekonomiska. Över huvud taget det faktum att vi sätter oss ner och diskuterar och inte bara kritiserar varandra och inte kommer någon vart har bedömts som positivt. Det är klart att det ibland har varit bekymmer, och bekymren är naturligtvis inte slut. Det måste vi vara medvetna om. EU:s jordbrukspolitik och EU-medlemskapet ger ju oss väldiga förutsättningar. Men det inrymmer också bekymmer, t.ex. regleringar. Det behövs ett betydande mått av kurage från svensk sida för att vi skall kunna stå för det som vi tycker är rätt och slåss för våra rättigheter. Där har jordbruksministern redan visat att hon klarar det i de sammanhang där detta har varit möjligt. Nu återstår förverkligandet av det beslut som vi fattar här i dag. Jag utgår ifrån att jordbruksministern med samma frejdiga mod kommer att gå till verket för att se till att det också realiseras. Allting är ju inte självskrivet i och med att vi inte kan bestämma allting själva. Men utgångspunkten för den svenska inriktningen är klar, och det är bra. Svenskt jordbruk är ju viktigt från många synpunkter, för Sverige, för konsumenterna. Det är också viktigt sett ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom vi producerar ganska mycket inom svenskt jordbruk. Därmed tillförs den svenska marknaden både pengar och varor. Svenskt jordbruk producerar bra livsmedel, och det är viktigt för konsumenten. Därför måste man se till att detta även i framtiden kommer att vara möjligt och att de varor som kommer hit också håller samma kvalitet. Sett också från globalt perspektiv är Sverige viktigt. Vi har en roll att spela och ett ansvar. Försörjningsmöjligheterna för människorna i världen är inte så där alldeles självklara som man ibland försöker göra gällande. I det betänkande som vi nu har att behandla ges det en bra beskrivning av detta. Det är en väldig framgång, och det är skönt att kunna konstatera det. Det finns ett antal reservationer till betänkandet. Moderaterna har lämnat några som jag skall kommentera litet. Moderaterna ha en reservation om finansieringen av EU-avgiften. Jag delar Inge Carlssons uppfattning att det inte är en fråga för jordbruksutskottet. Det ingår dessutom som en del i den överenskommelse som vi träffat med Socialdemokraterna. Därför det är något av en överloppsgärning att ta upp det i en reservation. Frågan löser sig. Men har en reservation om ökad satsning på bioråvaror. Det är med tacksamhet jag konstaterar att Moderaterna intresserar sig för det. Där kunde vi ha kommit längre om Moderaterna hade varit mer på alerten när vi hade möjlighet att tillsammans genomföra åtgärder på det här området, med höjda koldioxidavgifter och liknande. När det gäller reformeringen av EU:s jordbrukspolitik får vi en arbetsgrupp. Jag ser det som väldigt viktigt, precis som också jordbruksministern redogjorde för, att kunna utveckla den svenska synen och det svenska agerandet i det sammanhanget. Vidare finns en reservation om återinförande av miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det fattade vi ett beslut om i höstas, så det behöver vi inte göra en gång till. Men här finns en liten underlighet. I reservation 42 vill Moderaterna minska med 15 miljoner miljöförbättrande åtgärder till jordbruket. Vad var det vi skulle använda pengarna till? Var det inte till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket? Här vill man alltså å ena sidan använda dessa pengar till miljöförbättringar, å andra sidan prutar man på dem. Det är litet underligt. Det finns för övrigt ett antal reservationer där Moderaterna vill spara på sådant som är litet mindre viktigt men också på sådant som är ganska viktigt. Det finns alltså en hel del att säga i detta sammanhang, men det viktiga är att det finns en grundläggande ganska stor enighet om att beslutet kommer att skapa bra förutsättningar som vi sedan kan arbeta vidare på. Det måste vi gemensamt göra. Maggi Mikaelsson tog upp ett resonemang om miljökvoter för arrendatorerna. Det är ett bekymmer. Jag hoppas att departementet kan lösa frågan på ett bra sätt. I övrigt ser jag fram emot förverkligandet av beslutet. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än det som Lennart Daléus redan tidigare ställt.

Fru talman! Jag vill göra två kommentarer. Jag vill stillsamt påpeka för Lennart Brunander att om vi hade fattat beslut före jul, hade vi inte kunnat fatta ett så bra beslut som vi fattar i dag. Det hade blivit ett helt annat beslut. Det är det ena. Det andra är att jag verkligen vill understryka det globala ansvaret. EU-medlemskapet får inte skymma vårt ansvar för någonting som ligger utanför EU, nämligen världen.
Fru talman! Jag är fullständigt överens med jordbruksministern om de två konstaterandena. Min önskan var naturligtvis att vi även före jul hade kunnat fatta ett bra beslut. Men när det inte var möjligt fick vi vänta tills nu.
Fru talman! Jag vill bara erinra Lennart Brunander om att vi moderater har gjort omprioriteringar på miljöområdet på så sätt att vi kan spara på vissa områden. Men vi har fyllt upp de besparingarna mer än väl genom att vi ställer upp på utnyttjandet av hela återflödet från EU. Vi har täckt in varje krona i vårt budgetförslag på det området. Sedan måste jag beklaga att Lennart Brunander inte var beredd att ställa upp på en utvärdering av miljömotivet för gödselskatter. Det beklagar jag verkligen. Men chansen finns fortfarande att rösta vår reservation.
Fru talman! När det gäller utnyttjande av återflödet från EU har flera talare redan talat om att i överenskommelsen, beslutet och betänkandet ges möjlighet att göra det under en femårsperiod, med de ekonomiska förutsättningar som finns och med hänsynstagande till miljön. Visserligen är det omprioriteringar som man gör, men de pengar som man får in via handelsgödsel och bekämpningsmedelsavgifter skulle just användas till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Dem vill man nu ta bort. Sedan en kommentar till det Ingvar Eriksson sade tidigare om att man gärna hade varit med men att man inte fick. Alla fick vara med, alla hade möjlighet att vara med. Det var inte så att vi hade all världens tid på oss. Det var faktiskt väldigt bråttom. Vi skulle komma till ett ställningstagande i utskottet för att kunna presentera det inför EU. Vi hade bara några dagar på oss. Men det fanns möjlighet för alla som ville att vara med.
Fru talman! Det sista får Lennart Brunander stå för själv. Vi har inte upplevt att någon reell möjlighet fanns. Ni gjorde upp bakom ryggen på utskottet, inte inför utskottet. Ni kom och talade om var ni stod, och sedan var det ett faktum. Ni hade en majoritet. Lennart Brunander tar upp frågan om återflödet av miljöpengar från EU inom ramen för en femårsperiod. Det är riktigt att det kan gå, men ni har inte lyckats denna gång. Frågan är om hur ni skall ha det. Nu får majoritetspartierna börja bestämma sig.
Fru talman! Jag har litet svårt för att värdera det Ingvar Eriksson säger om att vi inte lyckats denna gång. Vad vi lyckats med denna gång är att utnyttja så mycket av miljöpengarna som både näringen och andra bedömde möjligt det första året. Därefter skulle vi kunna få en utveckling och skapa nya möjligheter. Naturligtvis kommer den ekonomiska situationen att vara avgörande i sammanhanget. Det kan ingen blunda för.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det känns bra att det efter den turbulenta hösten när det gäller jordbrukspolitiken och regeringens budgetförslag nu finns ett betänkande med ett innehåll som ger jordbruket möjlighet till utveckling, skapar framtidstro, gagnar landsbygden, det öppna landskapet och sysselsättningen. Ett av många viktiga ställningstaganden i betänkandet är att det anvisas medel till avbytarverksamheten. Jag vill säga några ord om den. Avbytarverksamheten ger lantbrukarna social trygghet och avbytare jobb. Att bedriva mjölkproduktion tillhör de arbetsammaste verksamheter man kan ge sig in i. Djuren skall skötas flera gånger om dagen, året runt, vardag som helg, och på fasta tidpunkter för att djuren skall trivas och ge goda produktionsresultat. För många av landets mjölkbönder, av vilka visserligen flertalet är familjejordbrukare, innebär avbytarverksamheten möjlighet till ledighet och trygghet vid eventuell sjukdom eller olycksfall. Jag tror också att avbytarverksamhet är viktig i ett längre perspektiv. För att man skall kunna bibehålla landskapet, särskilt hagarna, öppet och levande måste det finnas djur. Unga människor som tar över eller startar mjölkproduktion vill ha möjlighet till några dagars ledighet per månad. De unga finner sig inte i att arbeta jämt, som kanske den äldre generationens mjölkbönder har gjort. Därför är avbytarverksamheten viktig i ett längre perspektiv både socialt och miljömässigt. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag delar Marie Wiléns uppfattning, att det är ett av de tyngsta jobben att driva mjölkproduktion och att avbytarverksamheten är viktig. Men jag vill i sammanhanget erinra om att Lennart Daléus på en LRF-stämma sade att Centern inte skulle medverka till några som helst försämringar i avbytarverksamheten. Jag tycker att detta inte riktigt stämmer med det som Marie Wilén nu säger. Det innebär ju dock en försämring i förhållande till er ursprungliga inställning. Å andra sidan är jag tacksam för att ni nu ställer upp på en kompromiss som innebär en avtrappning och att man utreder vidare hur det skall bli i framtiden. Vi har i princip samma uppfattning, att verksamheten är väldigt viktig.
Fru talman! I överenskommelsen ingår givetvis också avbytarverksamheten. Verksamheten har lagts på en acceptabel nivå, vilket vi tycker är bra. Vi anser inte att avbytarverksamheten skall avtrappas, som Moderaterna har föreslagit i sin motion. Vi tycker att vi genom uppgörelsen har sett till att avbytarverksamheten skall få fortsätta och vara på en acceptabel nivå.

Fru talman! Jag har valt att inte begära replik på någon annan centerpartist, utan riktar mig just till Marie Wilén. Anledningen till att jag tidigare inte har begärt replik är, som jag sade i mitt anförande, att det i grunden är bra att Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna har förändrat inriktningen i jordbrukspolitiken, även om man inte har nått så långt som vi hade önskat. Min fråga till Marie Wilén om avbytarverksamheten är: Vilka garantier finns för framtiden? På den här punkten är detta väldigt diffust i betänkandet. För hur lång tid skall det finnas garantier för avbytarverksamheten, som det nu ser ut? Marie Wilén säger att nivån är acceptabel. Men den ligger ju i alla fall, om jag inte minns fel, något under vad Centerpartiet tidigare ansåg vara en acceptabel nivå. Detta kanske är ett led i att man accepterar en gradvis minskning av stödet.
Fru talman! Jag kan bara ge samma svar som till Ingvar Eriksson, att vi har sett till att avbytarverksamheten får fortsätta, vilket har upplevts positivt. Verksamheten skall ha en acceptabel nivå. I betänkandet tar vi ställning till 1995/96 års budget i denna fråga.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 18 i betänkandet. Det är en reservation som handlar om enskilda vägar. Vi anser att det är mycket angeläget med ett fortsatt stöd till enskilda vägar, framför allt eftersom det råder hot om att det kommunala stödet till enskilda vägar på många ställen tenderar att minska. Att jag går upp i den här debatten beror på att jag har en motion som behandlas i detta betänkande, vilken handlar om hur Vägverket utnyttjar sina resurser. Jag förmodar att många av er har åkt igenom Södertälje, den stad som jag kommer ifrån, och då märkt att man knappt ser stan. Man åker nämligen motorvägen, slinker sedan förbi Scania och över kanalen på en motorvägsbro. Motorvägsbron lät för övrigt höra talas om sig för några år sedan, då den behagade fastna i upprätt läge. För dem som bor på östra sidan av kanalen och skall ta sig till västra sidan har vissa problem. De allra flesta måste åka in till centrum för att sedan ta sig över på andra sidan. Vi skulle alltså behöva en förbindelse ungefär där den nuvarande motorvägsbron är placerad. Det skulle mycket enkelt gå att ordna med av och påfarter till motorvägsbron. Det finns också vägkapcitet, dvs. att ungefär lika många bilar som åker av vid första avfarten till Södertälje skulle kunna åka upp på motorvägsbron för att slinka av någonstans i närheten av Scania, om möjligheten fanns, för det är arbetsresor som det handlar om. Detta skulle vara en ganska billig lösning. Det skulle kosta ungefär 45 miljoner, och det skulle alltså lösa våra trafikproblem i Södertälje på ett mycket galant sätt. Detta är också ett sätt som länsstyrelsen tyckte var mycket bra. Man anslog också pengar för några år sedan över det s.k. LTA-anslaget för att få denna lösning till stånd. Men det ville inte Vägverket. Vägverket anser nämligen inte att man skall sänka hastigheten från nuvarande 90 km tim. Därför förordar man, hör och häpna, en parallellbro för lokaltrafiken. Det är inte så billigt att bygga parallella broar i dag. Det skulle bli en liten nätt affär på ungefär 330 miljoner. Man förordar alltså en lösning som är 265 miljoner kronor dyrare. Inte nog med det, man har fräckheten att tala om för Södertälje kommun att skall man kunna få en lösning på trafikproblemen, så får kommunen kasta fram pengar - i det här fallet 65 Jag anser att detta visar att Vägverkets bedömningar ibland är ganska horribla. Det finns möjligheter att spara, om regeringen ger bättre och klarare direktiv om hur pengar skall användas. Även på dessa områden måste det mest ekonomiska och effektiva gälla. Naturligtvis borde Vägverket ha direktivet att om man kan lösa problem för lokaltrafiken, så skall man göra det när det gäller så enkla åtgärder som att sänka hastigheten samt bygga av och påfarter till en motorväg utan att det orsakar någon risk för trafiksäkerheten, vilket det inte skulle göra i det här fallet. Dessa pengar skulle t.ex. kunna användas till de enskilda vägar som Vägverket nu inte anser sig ha råd med. I Södertälje har politiker fått stora skrämselhickan för att Vägverket varit så konsekvent emot av och påfarter. Trots att det har diskuterats mycket, har man i kommunen efter mycket starka påtryckningar känt att man måste acceptera denna bro och också ta 65 kommunala miljoner till denna. Inte nog med det, Vägverket kräver också att kommunen, när så behövs, skall satsa pengar på anslutningsvägar. Det kommer att kosta ungefär ytterligare 50 miljoner, detta i en kommunal ekonomi som, vilket vi alla vet, är ytterst ansträngd. Södertälje är en kommun som numera inte erbjuder barnomsorgsplatser till föräldralediga, utan de tvingas ha syskonen hemma. Vi kan se försämringar på många andra områden, t.ex. på den sociala sidan där vi har mycket stora problem. Södertälje är en kommun med mycket höga sociala kostnader. Jag har skrivit denna motion framför allt för att informera regeringen om Vägverkets bedömningar och om hur lättvindigt man faktiskt hanterar pengar i dag. Ibland får man en känsla av att Vägverket har så mycket pengar att man har svårt att göra av med dem. Jag anser att trafiksatsningar kan vara nödvändiga, men de skall vara effektiva och ekonomiskt vettiga. Finns det en bro som kan användas för lokaltrafik, skall man naturligtvis göra det. Jag vet att vi i den här församlingen inte hanterar - som det heter - detaljfrågor av det här slaget. Men vi hanterar den alltmer besvärliga ekonomin, och detta är ett exempel på hur jag anser att miljoner inte skall användas. Jag hoppas att regeringen tittar noggrant på förslaget om att lösa ett trafikproblem och ser till att ompröva Vägverkets beslut.

Fru talman! Vi riksdagsledamöter är här för att föra rikspolitik och för Sveriges skull. Men vi är också valda i våra valkretsar för att i principiellt avseende föra fram länsfrågor med lokala exempel. Detta är en del i vårt uppdrag. Härmed vill jag betona en riksdagsledamots rätt och skyldighet att föra fram politiska frågor i detta forum. Fru talman! I fråga om väginvesteringarna har Miljöpartiet en motion, A442. Där står om en inriktning som bör bli föremål för en radikal omprövning. Det bör resultera i att satsningar på motorvägar och i vissa fall även 13-metersvägar minskar till förmån för upprustning av mindre vägar, länsvägar, grusvägar och vägnätet i övrigt. I går nämnde Karl-Erik Persson att moraset kunde var här snart. Men det är redan här. Det var på TV häromkvällen, i Mittnytt. Man kan inte åka på vägarna i norra Dalarna. De är över huvud taget inte farbara, så dåliga är vägarna. De behöver verkligen rustas upp. Dessutom är de några av Sveriges mest trafikerade vägar, eftersom vi har Sälenfjällen och I Dalarna planeras en del större vägprojekt, Borlänge. Där vill vi inte bygga ut varken en motorväg eller ens till en 13-metersväg hela vägen till Falun. Man har beräknat kostnaden till ca 300 miljoner kronor. Det blir säkert dyrare. Men vissa delar behöver förbättras, som inom andra områden i Sverige. Men satsningar behövs både på mindre vägar och på pendeltåg Falun-Borlänge, med ett nytt spår, något som kommer upp i TU19 Vi har bl.a. en infart till Dala airport som kostar 40-50 miljoner. Den är påbörjad så det är för sent att göra någonting åt den. Vi vet att antalet flygpassagerare från Borlänge till Stockholm har mer än halverats. Så den här infarten behövs inte egentligen. När riktlinjerna drogs upp var det ett ökande antal flygresenärer. Men nu har vi fått X2000. Nu kommer vi snabbt till Stockholm. Vi behöver inte alls åka något flyg. Jag skulle också ha velat yrka bifall till motion T318, men varken yrkande 1 eller yrkande 2 finns med i någon reservation. Men vi står bakom dem. Jag stöder Ulf Björklund som vill att en förbifart till Ludvika skall bli en sak för riksdagens revisorer. Jag skall föredra litet ur vår fyrpartimotion när det gäller förbifarten i Ludvika. Det finns långt gående planer på att dra riksväg 60 rakt genom Ludvika. Enligt planerna skall en modern stamväg dras genom ett endast 60 m brett vägreservat, tillskapat 1950. Det kommer att få väldiga miljökonsekvenser för områdena runt omkring. Det är helt förkastligt.

Ulf Björklund höll ett anförande i går och jag tror att Hans Andersson kommer att göra det i dag. Det gäller den här Ludvikavägen som har ältats i många år. Det visar att det finns en sådan stor opposition att jag tror att det inte går att genomföra bygget som man har planerat. Man måste skapa en ny väg utanför staden. Men där är också stora svårigheter för sjösystem och miljöfrågor, men det finns alternativ där som innebär minimal påverkan jämfört med de nu planerade.

Fru talman! Under 45 år har man planerat att bygga ut E 6:an bl.a. genom Bohuslän. Orsaken till att man inte har byggt ut i den takt som det har funnits önskemål om, bl.a. av trafikskäl, har naturligtvis varit att vi i vårt land under den här perioden har byggt vägar inte utifrån trafikmängd och annat utan även av regionalpolitiska skäl. Det må naturligtvis vara hänt och även viktigt att man gör det. Det är bara att konstatera att E 6 är en Europaväg som utnyttjas av enormt stor och tung trafik, bl.a. går 50-60 % av Norges export på den här vägen. Det kan man tycka illa om, det kan man tycka bra om. Men faktum är att Europaväg 6 är under all kritik. Med utgångspunkt från de formuleringar som riksdagen tidigare har gjort när det gällt att bygga ut E 6 till motorväg fram till norska gränsen kan man notera att det har funnits en bred uppslutning kring det här, inte minst i Bohuslän, även om man när man studerar massmedier och rikstidningar kan tro att det finns en enorm folkstorm mot ett vägbygge som handlar om att bygga ut E 6 till motorväg. Det stämmer inte. Ofta har de som har protesterat kommit från andra trakter av landet för att visa att man inte skall göra något för samhällsutvecklingen. När man nu diskuterar att förändra målstandarden utgår jag ifrån att man måste bedöma utbyggnaden av E 6 till motorväg utifrån trafikpolitiska, miljömässiga och andra skäl. Det sker årligen åtskilliga dödsfall på den här vägen. Bohuslän är ett sådant landskap som gör att det tyvärr blir dyrare att bygga väg i Bohuslän än att bygga väg i Skåne. Bohuslän är ett landskap som består av dalar. Det handlar om jordskredsrisker, man skall ta sig över vattendrag osv. Det innebär att det blir dyrare att bygga väg. Det tycker jag att det finns anledning att ta hänsyn till, med tanke på den trafikmängd som finns på den här vägen. Därför hoppas jag nu att man snabbt kan fatta beslut om hur det här skall se ut. Nu pågår en diskussion. Vägverket har gjort en del utredningar utifrån olika utgångspunkter för att i första steget fatta beslut om hur förbindelsen över Uddevalla skall gå. Då handlar det framför allt om leden Sunninge-Sund, som innebär att man sparar 13 km väg mellan Göteborg och Oslo. Det innebär en rad vinster för att minska olycksfallsrisker m.m. Man måste någon gång bestämma sig och det är angeläget. Man kan inte hålla på och förändra förutsättningarna. Det innebär problem för många människor som finns utefter de sträckor det här handlar om. Vi måste alltså någon gång försöka fatta beslut om hur det skall se ut. Även om det nu finns en del motstånd mot det här har de stora partierna, i varje fall i vårt område, en bred uppslutning kring att det måste ske en utbyggnad av E 6 till motorväg utifrån ekonomiska skäl, trafikpolitiska skäl och miljöskäl. Motorvägen i det här landskapet går att göra rakare. Den kräver mindre utrymme i form av mark, eftersom man kan bygga en motorväg litet krokigare än om man bygger en 13 Vi tycker alltså att det nu är dags att man uppfyller de här målsättningarna. Sedan kan vi naturligtvis av samhällsekonomiska skäl vara medvetna om att det kanske inte kommer i den takt som vi vill. Men det får vi naturligtvis acceptera. Men vi tror att det är viktigt att E 6:an byggs ut till motorväg, inte minst med tanke på den enorma trafikmängd och de olycksfall som förekommer på den här vägsträckan. Naturligtvis ser vi det här som ett led i en näringspolitiskt viktig satsning för att kunna klara de delar av norra Bohuslän som har det besvärligt av sysselsättningspolitiska skäl.

Fru talman! Det är faktiskt snarare tvärtom, Lennart Nilsson. Den samhällsekonomiska olönsamheten är klar för Bohuslän på lång sikt med en fortsatt motorväg. Det gäller framför allt om man tittar på samhället i stort och därmed också räknar med naturen, som är nära nog utslagen i vårt landskap. En motorväg är inte en miljösatsning. Det är tvärtom. När Lennart Nilsson däremot talar om olycksriskerna kan antalet olyckor på en motorväg visst minska. Men det kan ske på många andra sätt, som bl.a. statsrådet nämnde i går, t.ex. med skilda plankorsningar m.m. En motorväg är att bygga fast sig i ett system som vi borde ha lämnat för länge sedan. Just vid Sunninge-Sund går en gräns där vi går in på ett riksintressant område med en oerhört känslig natur med vatten och geologiskt intressanta ställen som vi kommer att förstöra med en motorväg, som jag nämnde här i går. Det är dags att sätta stopp för motorvägen och i stället se till att vi satsar på järnvägen och kustsjöfarten. Det är det vi har sagt att vi skall göra, inte att bygga vidare på den stora motorvägen. Därför tycker jag också att det är intressant att statsrådet i går nämnde omprövningen av målstandarden och att 13 metersvägarna i stället bör få företräde.
Fru talman! Jag tror det är dags att avliva myten om att det är själva vägen som är orsaken till problemen. Det upprepas här tydligt från miljöpartister i vartenda anförande att det är själva vägen som är problemet. Ett av problemen med miljön i Bohuslän är utsläpp som kommer från kontinenten och som kräver internationella överenskommelser. Det är inte vägen i sig som utgör miljöproblemet, utan det är möjligtvis bilen. Det gäller då att se till att vi får bilar som är miljövänliga. Vi kan naturligtvis hålla på att drömma om att bilen inte skulle vara ett redskap, ett instrument, för att öka friheten för människor. Men bilen ger en möjlighet för människor att kunna bo kvar bl.a. i norra Bohuslän och kunna ta sig till jobbet i Göteborg, Uddevalla eller på andra orter. Bilen ger alltså människor en möjlighet att kunna leva, bo och verka i dessa regioner. Det är därför inte vägen som är problemet, utan det handlar om andra faktorer. Det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Motorvägen i sig gör att trafiken lättare tar sig fram. Om man nu kör för fort och släpper ut för mycket får man reglera hastigheten efter det. Motorvägen innebär att det blir mer lättillgängligt att ta sig fram. Det blir inte som nu stora trafikproppar, inte minst varje sommar, där trafiken står och spyr ut avgaser och fördärvar miljön inte bara i Bohuslän utan också i andra delar av landet därför att tillgänglighet inte finns. Det är inte motorvägen i sig som det är fel på, utan det handlar om andra faktorer. Det är där vi skall åtgärda problemen.
Fru talman! Jag antar att Lennart Nilsson har läst den rapport som Vägverket gav ut nu senast i mars 1995 och som var efterfrågad av regeringen. Där har man inte tagit upp de alternativ som regeringen ville ha, nämligen en annan sträckning runt Uddevalla, dvs. en koppling till den nuvarande E 6:an. Det är märkligt att nämna att Miljöpartiet på något sätt skulle vara emot miljösatsningar när vi är emot den stora motorvägen. Det är tvärtom, Lennart Nilsson. Jag fick i varje fall den uppfattningen att Lennart Nilsson menade det. Satsningen på vägtrafik är någonting som vi skall komma ifrån. Jag tror att vi alla på något sätt i grunden är överens om det. De tunga transporterna skall ske på järnväg och i vårt landskap med hjälp av kustsjöfarten. Att göra det lättare och bädda för en ökad trafik är inte en satsning på miljön, det är tvärtom. Jag kan bara konstatera att vi har oerhört olika utgångslägen och värderingar när det gäller miljön. Sedan tror jag att just E 6:an och de stora motorvägarna är system för att bygga samman de stora metropolerna i Europa, Lennart Nilsson, och inte någon hjälp för oss i Bohuslän att ta oss fram och tillbaks. Det har helt andra syften.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att dåliga och krokiga vägar aldrig kan vara bra för miljön. Om man bygger en väg över Sunninge-Sund som är 13 km kortare innebär det naturligtvis en miljövinst.

Fru talman! Mitt inlägg skall handla om E 22:an, som går tvärs igenom Skåne. Här har statsrådet tvärtemot tidigare ställningstagande förordat att målstandarden skall vara 13 m med rätt att avvika då det är uppenbart att en avvikelse skulle innebära betydande samhällsekonomiska effektivitetsvinster. E 22 är en viktig pulsåder i sydöstra Sverige via Karlskrona och Kristianstad till Malmö. E 22:an kommer också att väsentligt öka i betydelse i framtiden. Då riksdagen våren 1994 fastställde de långsiktiga investeringsplanerna för vägnätets utbyggnad hade E 22:an en mycket hög prioriteringsgrad. Vi finner nu regeringens förslag om en standardförsämring av E 22 mycket olycklig med hänsyn till vägens stora betydelse för trafiken i hela södra Sverige. Vi har uttryckt våra synpunkter i en motion, T341, och menar att mycket talar för att motorväg bör byggas på sträckan Kristianstad Malmö. Vi förutsätter att regeringen gör en noggrann samhällsekonomisk bedömning av fördelarna med motorväg på denna sträcka innan beslut om målstandard fattas. Jag ser i betänkandet att utskottet har ägnat mycket tid åt den här frågan och gjort en grundlig behandling och också tagit till sig våra argument, vilket vi vill tacka för. Utskottet håller fast vid att inte minst trafiksäkerhetsskäl talar för att det kan vara lönsamt att på sikt bygga ut flera av de stamvägsavsnitt som regeringen aktualiserat till motorvägsstandard. Utskottet konstaterar också att motionen i allt väsentligt är tillgodosedd. Jag tolkar utskottet på det sättet att det inte nu, i motsats till statsrådet, vill binda sig för en målstandard för E 22:an utan först efter ytterligare samhällsekonomiska och trafiktekniska bedömningar. Vi tycker att man har resonerat klokt i utskottet. Det är nu viktigt att detta utskottets ställningstagande får ligga till grund för en fortsatt handläggning av den här frågan.

Fru talman! Som Hans Andersson säger har man inte lyckats uppfylla flera av de krav som framförts i Agenda 21. De gäller bl.a. det om försiktighetsprincipen. Man kan även nämna klimatkonventionen. Där har man inte lyckats med någonting. Man har alltså inte lyckats uppnå de mål som man har ställt sig bakom. Miljöpartiet är det parti som har skrivit något om direktiv för Vägverket, vilket i princip saknas i dag. Det är mycket farligt när det kommer formuleringar från utskottet om att man summariskt skall avstyrka yrkanden eftersom riksdagen inte lägger sig i. Vilken möjlighet får då andra instanser att uttala sig? Jag vill anknyta till det som Hans Andersson sade om den situation som finns i Ludvika där man inte kan hävda sig. Jag hoppas på samarbete med Hans Andersson för att kunna ge Vägverket ordentliga direktiv i framtiden.

Fru talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Jag har avlyssnat debatten vad gäller anslag till de enskilda vägarna i landet och vill gärna ge min syn på dessa vägars betydelse för vårt lands ekonomi. På dessa vägar transporteras i de flesta fall Sveriges gröna guld, skogen. Ingen i denna kammare vill väl förhindra att denna för vårt land så viktiga råvara kommer fram till sin destinationsplats. Även dagliga transporter av livsmedel, skolbilar och post färdas på det enskilda vägnätet. Fru talman! Jag känner väl till det statsfinansiella läget. Men att mer än halvera bidraget till de enskilda vägarna är det samma som att lägga en död hand över stora areella områden i vårt land. Jag tror, trots vår för dagen så dåliga ekonomi, att vi måste se ljust på framtiden. Då kommer våra mindre vägnät att spela en mycket stor roll inte bara för de människor som bor vid det enskilda vägarna utan också för den ökande turism som kommer till vårt land. Med detta, fru talman, vill jag instämma i Ulla

Jag får anmäla att Kristdemokraternas riksdagsgrupp framställt önskemål om aktuell debatt om det oprovocerade våldet. Talmannen har beslutat att sådan debatt skall anordnas onsdagen den 26 april kl. 9.00. För kristdemokraternas räkning vill jag härmed hemställa om en särskild riksdagsdebatt om det oprovocerade våldet. Ett antal händelser med inslag av allt grövre våld har på senare år drabbat Sverige varav en del fall röner stor medial uppmärksamhet. Det tycks som om våldet ökar både vad gäller utbredning och karaktär. Det går självfallet inte att peka ut en enda orsak till det grova våldet - och inte en eller ett par åtgärder som hastigt skulle stoppa våldshändelserna. Nu förs en diskussion på arbetsplatser, i hemmen och i offentlig debatt omkring våldets omfattning, orsaker och möjligheterna att motverka detta. I riksdagen bör också en debatt på detta tema komma till stånd med debattörer på hög nivå, helst partiledarnivå, Det är bakgrunden till vår begäran.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till moderaternas reservation nr 1. När länsstyrelserna för några år sedan gjorde sina första planer över framtida trafik visade det sig, om man lade samman de olika planerna, att förslagen faktiskt hade gjorts på en befolkning på 80 miljoner. Som ni vet har Sverige bara tiondelen så stor befolkning, dvs. 8 miljoner. Och tack och lov för det! Men det är bra med många invånare om man vill planera för kollektivtrafik på räls, därför att den trafiken är både dyrbar och kräver stora investeringar men också ett stort befolkningsunderlag, om den skall löna sig och bli effektiv. Ibland får jag en känsla av att årets motionärer tycker att Sverige har just 80 miljoner invånare, precis som länsplanerarna på sin tid tyckte, när jag läser om all den trafik som motionärerna tycker att staten skall köpa. Det fick med en gång mycket goda resultat. Men tyvärr kom i höstas beskedet från den nya socialdemokratiska regeringen att den här avregleringen skulle avstanna. Som skäl angav man att det saknades totala analyser av vad som skulle ske när konkurrensutsättningen kom i gång. Jag bara frågar: När var det så att man kunde göra en total analys av vad som skulle hända när man fattade ett visst beslut? Jag tycker att vi har nog med exempel på vad konkurrensutsättning betyder. Vi kan bara titta på flyget, där det betydde såväl effektivare trafik och mer trafik som kundvänligare trafik. Vi kunde också se att den begränsade avreglering som skedde under den borgerliga regeringen betydde kostnadssänkningar på mellan 20 och 40 %. Vi har nyligen kunnat se hur det lilla konkursmässiga förlustföretaget Citymail kunde få konkurrenten Posten att både höja effektiviteten och sänka kostnaderna. Nog vet vi vad konkurrens och avreglering betyder. Det skulle bli bättre trafik till lägre kostnader om Det är ungefär 2 miljarder som trafikhuvudmännens trafik omsätter. Hittills är det bara 100 miljoner som man har kunnat konkurrensutsätta. Vi moderater menar att det i dag finns två skäl till att fortsätta avregleringen. Det ena skälet är det statsfinansiella läget, som kräver att vi sparar varje krona och samtidigt får en effektivare trafik. Det har vi alla glädje av. Det andra skälet är att vi måste få klarhet om vad trafiken på räls egentligen kostar. Vi menar därför att ett ideal vore att varje trafikslag kan stå för sina egna kostnader. Vi vet i dag inte vilka kostnaderna är så att vi kan se hur det ser ut. Därför kan vi bara säga att vi i princip vet att Telia och Sjöfartsverket i dag går med överskott, men att det omvända gäller för SJ och Banverket. Därför menar vi att vi borde ha ett långsiktigt mål, som talar om lika behandling av de olika trafikslagen. Vad jag kräver, herr talman, är en översyn av förhållandet mellan statens intäkter och utgifter för de olika trafikslagen, så att vi på sikt får sådana förhållanden att varje trafikslag fullt ut finansierar sin egen infrastruktur. I andra hand vill jag se en utveckling där vi ser möjligheterna till en ökad marknadsutsättning inom respektive trafikslag. Vi menar att det därför är viktigt att upprätthålla konkurrensen inom kommunikationsområdet. Fri företagsamhet gynnas av en fortsatt avreglering, liksom den tekniska utvecklingen. Det här betyder att subventioner och bidrag från det allmänna kan undvikas i största möjliga utsträckning. Jag sade tidigare att flyget visade vad det innebar när man kunde genomföra en ordentlig avreglering. Kanske skulle en fortsatt avreglering betyda att det som kallas för olönsam järnvägstrafik faktiskt kan bli lönsam, och då skulle vi gynna den tvåfalt. Dels skulle någon tjäna pengar på att genomföra trafiken, dels skulle vi skattebetalare slippa betala för den. Om det nu måste finnas trafik som är subventionerad så skulle den också, menar jag, bli upphandlad i konkurrens. Det faktum att trafiken är subventionerad behöver inte heller betyda att den måste vara i offentlig ägo. Jag menar att olönsam trafik skulle kunna drivas av andra företag än SJ. Med en upphandling i konkurrens kan kostnaderna också hållas nere och subventioneringen redovisas tydligt. Skattebetalarna slipper därmed ett ekonomiskt risktagande. Därför menar vi moderater att i och med att vi fortsätter med konkurrensutsättningen blir det också möjligt att sänka kostnaderna för inköp och upphandling av den olönsamma järnvägstrafiken. Vi menar att det här kan och bör göras i två steg. För budgetåret 1995/96 kan anslaget minskas med 150 miljoner kronor och året därpå med 250 miljoner kronor. Redan i höstas tog vi upp den här frågan och menade att de extra 10 miljoner kronor som gick till den s.k. Mittlinjen borde ha kunnat rymmas inom anslaget. Förutom konkurrensen tror vi att nedläggningen av de mest olönsamma järnvägslinjerna skall kunna finansiera den här åtstramningen. Dessutom kan kommuner och trafikhuvudmän upphandla egen tågtrafik om de anser att det har regionalpolitisk betydelse. Jag vill också säga att när man skall upphandla järnvägstrafik, bör man faktiskt göra en helhetsbedömning av transportproblemet över huvud taget. Det kanske inte alls är fråga om järnvägstrafik. I den här helhetsbilden av problemet skall man titta på kostnader, man skall ta miljöhänsyn och se över kundanpassningen. Det är också viktigt att se till flexibiliteten för att se på vilket sätt man bäst kan lösa ett visst transportproblem. Då kan resultatet faktiskt bli att man i stället för järnvägstrafik upphandlar buss , taxi-, båt och kanske t.o.m. flygtrafik. Därför tror jag att en ordentlig genomgång av de här frågorna behövs. Upphandlingen har faktiskt gått till på samma sätt sedan 1988. Därför tycker jag att det finns skäl att närmare studera vilken effekt den här upphandlingen har fått. Vad betydde inköpen? Hur många passagerare reste med tågen? Fick trafiken den regionalpolitiska betydelse som man ofta framhåller eller vad blev det av den? Är det här en fråga som skall utredas av kommittén eller kan vi begära av Kommunikationsdepartementet att vi redan till nästa år skall få en redovisning om hur den här trafiken har lönat sig? Jag vet inte hur det är, men jag vill framhålla att det är oerhört viktigt att vi får ett ordentligt beslutsunderlag innan vi fattar beslut om hur den här trafiken skall upphandlas.

Herr talman! Först vill jag göra några kommentarer till Birgitta Wistrands inlägg. I utskottet har det i huvudsak rått enighet om inriktningen i det här förslaget. Moderaterna vill dock dra ner på anslaget i år och signalerar ännu större nedskärningar för nästa år. Jag tycker att Moderaternas linje i den här frågan signalerar att man har lägre ambitioner när det gäller att skapa ett miljöanpassat trafiksystem. Man har lägre ambitioner när det gäller regionalpolitiken. Det går inte att tolka på annat sätt, även om man talar om att det här också kan klaras av med mera inslag av fri konkurrens. Från Centerns sida står vi i huvudsak bakom betänkandet. På en punkt tycker vi att det är strategiskt viktigt att markera en avvikande mening. Dalarna ner till Göteborg och Malmö. Vi har sagt att här bör riksdagen slå fast att den här trafiken skall fortsätta. Vi menar att det kan regleras mot den planerade inleverering av vinst som SJ skall göra fr.o.m. 1997. Man behöver alltså inte anslå extra medel. Jag vill rikta en fråga till socialdemokraterna i utskottet. Varför har ni bytt fot i detta ämne? Vid riksdagens debatt i de här frågorna förra året, då socialdemokraterna företräddes av Ulrica Messing, hade ni också samma grundsyn när det gäller vikten av att låta södra Norrland ha kvar sin oerhört viktiga nattågsförbindelse söderut. Nu går ni ifrån den här linjen och jag skulle vilja be de socialdemokratiska företrädarna i utskottet att redovisa vad som har hänt. Har vikten av att upprätthålla den här förbindelsen minskat? Har veckopendlandet minskat, eller varför backar ni från den här ståndpunkten? Från Centerns sida vill vi gärna betona vikten av att ha kvar den här förbindelsen. Därför har vi en reservation.

Herr talman! Sven Bergström talar nu om att konkurrens inte skulle kunna påverka kostnaderna för inköp av kollektivtrafik. Jag undrar vad han menar med det. Tror inte herr Bergström att det är möjligt att sänka kostnaderna? Har ni alla de pengar som behövs?
Herr talman! Vi tror på fri konkurrens, men vi tror inte att det kan ske underverk på kort tid genom konkurrens. Därför menar vi att staten måste ha kvar en hög ambitionsnivå när det gäller de här områdena. Därför är vi också beredda att anslå de här pengarna.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att även om trafiken skall subventioneras så kan den konkurrensupphandlas. Den behöver inte heller drivas av SJ. Skall vi kunna få i gång en utveckling så måste vi faktiskt börja förändra och våga ta de här stegen. Vi har sett vilken enorm betydelse det har bara vi sätter i gång konkurrensen. Jag nämnde också Citymails oerhörda betydelse för Postens effektivisering. Varje litet steg har stor effekt. Det är synd att inte Centerpartiet vill stödja den här typen av diskussion.
Herr talman! Moderaternas förslag skulle naturligtvis innebära att de mest trafiksvaga delarna slås ut. Detta är inte attraktivt för de som vill konkurrera med SJ och andra trafikutövare. Den enda konkreta effekten av det moderata förslaget skulle vara att de mest trafiksvaga linjerna i landet skulle läggas ner. Det skulle inte bli någon rusning av trafikutövare. Det visar all erfarenhet.

Herr talman! Det handlar nu om upphandling av järnväg. Miljöpartiet vill öka anslagen för den upphandlingen. För att järnvägstrafiken skall ökas i sådan omfattning som Miljöpartiet vill behövs flera vagnar. I dag är det brist på vagnar. Miljöpartiet anser att staten likaväl som den satsar på materiel inom försvaret också kan satsa på materiel inom SJ så att man kan effektivisera. Om man sätter in flera vagnar får man också mera kontanter, om tågen går dit de skall när de skall. Det är viktigt att man tittar på vad det innebär när man drar in olika järnvägar. 13 miljoner behövs t.ex. - eller behövdes åtminstone före jul - för att bevara nattågstrafiken från Gävle-Borlänge ner till Göteborg och från Gävle-Borlänge ner till Malmö. Nu har trafiken försämrats så att man först måste åka till Stockholm när man skall ta nattåget. Det betyder att det blir nästan omöjligt. Vissa dagar kanske man får åka hemifrån halv fem, andra dagar halv åtta. Sedan får man vänta i Stockholm innan man kan åka vidare. Det är så gott som uteslutet att man kan använda förbindelsen till Göteborg. Det betyder väldigt mycket för hela regionen att man behåller nattåget. Det gäller studenter som nu inte har möjlighet att åka hem över helgerna. Inom regionen finns små högskolor som har vissa linjer som bara finns på ett eller två ställen i landet. Jag talade med en flicka från Malmö som sade att hon inte kan åka hem. Det gäller här även CSN-kortet, men nu diskuterar vi järnvägen. Hon hinner inte åka hem. Godstrafiken förs också över från järnväg till lastbilar. En del gods har transporterats med det här tåget. Om man lägger samman det här med andra överföringar av gods på andra orter i Sverige är det fråga om en betydande omfattning. På den ena efter den andra orten för man över gods på det sättet. Miljöpartiet vill alltså satsa de 300 miljonerna - det kanske är 400 miljoner nu - på motorvägen mellan Borlänge och Falun, på vägsatsningar i norra Dalarna och på järnvägen. Frågan om nattåget är inte längre någon lokal fråga. Det handlar om stora sträckor i Sverige. Jag vill i första hand yrka bifall till vår egen motion som ingår i reservation 3 yrkande 1. I andra hand yrkar jag bifall till Centerns reservation nr 2, även om de 200 miljoner extra som Miljöpartiet vill satsa på järnvägar inte ingår.

Herr talman! Staten har enligt 1988 års trafikpolitiska beslut ett övergripande ansvar för transportförsörjningen. Staten upphandlar med denna utgångspunkt regionalpolitiskt viktig interregional persontrafik på järnväg som inte kan upprätthållas på affärsmässiga grunder. Detta gör man för att människor i glesbygden skall ha någorlunda bra resmöjligheter. Utifrån detta, herr talman, föreslår regeringen i budgetpropositionen att riksdagen skall anvisa 800 miljoner kronor för köp av kollektivtrafik under nästa budgetår, 1995/96, vilket omfattar 18 månader. Merparten av pengarna, drygt 644 miljoner kronor, föreslås gå till upphandling av interregional tågtrafik. Regeringens medelsberäkning bygger på riksdagens beslut i december 1994 om att staten skall upphandla interregional persontrafik på järnväg för 379 miljoner för nästa trafikår, vilket omfattar tolv månader. Vi socialdemokrater ser ingen anledning för riksdagen att frångå detta beslut. Jag vill vända mig till Centern och Miljöpartiet. Sverige kan jag säga att SJ, enligt vad utskottet har erfarit, efter riksdagens beslut har ersatt det tidigare nattåget med en nattågsförbindelse där sovvagn sammankopplas med ordinarie nattåg från Stockholm. Sedan förra året har läget förändrats litet grand. Vi har ett helt annat ekonomiskt läge. Det har vi blivit varse om i denna kammare när vi har behandlat de olika förslagen. Det är klart att även detta område får vara med och ta sin del. Jag vill i sammanhanget också hänvisa till den statliga kommitté som regeringen tillsatte i december 1994. Kommittén skall bl.a. analysera effekten av olika regionalpolitiska åtgärder inom kommunikationssektorn och ställa dessa effekter i relation till kostnaden samt analysera i vilken mån målet om regional balans uppfylls. Moderaterna anser att man med en ökad konkurrens och en avvecklad tågtrafik på de mest olönsamma sträckorna skulle kunna reducera anslaget för tågupphandlingen med 150 miljoner kronor. Jag delar inte moderaternas uppfattning. Om människor i glesbygden skall ha möjlighet att nyttja tågtrafik eller annan trafik måste samhället gå in med stöd för att upprätthålla en någorlunda bra trafik. Då kan inte de fria marknadskrafterna få råda. Hon har kanske rätt i vissa avseenden. Men man kan ta Kiruna som ett exempel. Vad har hänt i Kiruna efter avregleringen? Man har fått mycket sämre service. Man har fått en sämre samordning inom länet av flygtrafiken, och det har blivit dyrare. Detta har konkurrensen bidragit till. Sedan nämner hon Citymail. Jag tycker i och för sig inte att vi skall diskutera Posten när vi behandlar järnvägstrafiken. Men Citymail är ett dåligt exempel. Eller är det den typen av konkurrens som moderaterna vill ha? Skall vi släppa konkurrensen fri och starta en massa företag som, precis som Citymail, inte klarar av sin verksamhet och går i konkurs. Sedan får man köpa över den. Det var ju vad som skedde med Citymail. Jag kan hålla med om att Postens service och annat har blivit bättre. Men Posten har inte sänkt sina porton under den här perioden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag vill ta upp två saker. Den ena gäller Citymail. Problemet var ju Postens monopolställning. Det visar att monopolställning betyder bristande effektivitet. Jag vill föra in en diskussion om konkurrens, att konkurrens alltid påverkar effektiviteten när det gäller både service och ekonomi. Det andra jag vill ta upp är att jag i mitt inledningsanförande sade att kollektivtrafik på räls är särskilt dyrbar. Jag kan mycket väl tänka mig att köpa busstrafik. Där är det helt andra priser. Det kan alltså bli fråga om helt andra pengar.
Herr talman! Trafikupphandlingen utförs i dag av en statlig kommitté. Enligt förhandlarnas direktiv skall tågupphandlingen ske i konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Jag tycker inte att vi skall diskutera Citymail i den här kammaren när det handlar om tågtrafik. I och för sig fraktar man post på tåg, men det hör inte hemma här. Jag tyckte att jag redogjorde för min syn på Vi är inte på något sätt emot konkurrens. I direktiven har man också sagt att man snabbt skall se över detta. Man återkommer. Det är mitt svar till
Herr talman! Jag blev väldigt intresserad när Claes-Göran Brandin sade att man inte på något sätt är emot konkurrens. Jag vill gärna höra vad det betyder.
Herr talman! Förhistorien när det gäller detta nattåg är ganska makaber. Flera gånger har det inte funnits med i tågtidtabellen. Det har hänt att folk t.o.m. har ringt till upplysningen och sagt att det inte går något nattåg. Då är det inte underligt att resandet har minskat. Men nattåget har ändå varit bra belagt. Miljöpartiet opponerade sig kraftfullt i december 1994 när detta var aktuellt. Vi är mycket för att spara pengar. Vi har alltså ställt upp på besparingarna, men vi menar att man skall överföra en del av de pengar som satsas på stora vägar till underhåll av mindre vägar och järnvägar. Vägen mellan Gävle och Sundsvall är t.ex. en mycket bra väg. Den skall man bygga ut och förbättra samtidigt som vägen är urdålig längre upp. Där skulle man behöva förbättra. Man är snett ute när det gäller vägarna. Om t.ex. studenter eller tjänstemän inte kan ta nattåget ena vägen tar de heller inte nattåget den andra vägen. På det här sättet ökar flyg och biltrafiken i båda riktningarna. Varje tågförbindelse kan inte bära sig själv. Det måste finnas ett utbud och ett samspel så att det kan fungera. Det finns nu också planer på att lägga ner sovvagnstrafiken på sträckan mellan Stockholm och Gävle och Dalarna ner till Göteborg? När det gäller Malmö finns trafiken troligen kvar, men då blir det en mycket längre och mer problematisk resa. Detta drabbar många, t.ex.
Herr talman! Den här upphandlingen har skett. Med de pengar som man hade blev det så här. Det är klart att man kan vara missnöjd med mycket, men SJ har också ett ansvar. Vi får väl se vad som händer. Det har ändå skett litet grand sedan sist. Men man kanske inte är nöjd med det. Sedan skall riksdagen inte fatta beslut om tidtabeller. Det sköter SJ.
Herr talman! Jag vet. Jag tog bara upp ett exempel på hur det har blivit. Jag har kontrollerat med upplysningen i Gävle att man gör så här när man vill lägga ner tåg. Det är någonting som vi skulle kunna anmärka på. Jag vill inte nämna något namn här, men så är det. Det är klart att det är svårt att lyfta pengar från arbetsmarknadsutskottet till trafikutskottet. Jag förstår att det finns svårigheter. Men inom infrastrukturens område kan man fördela pengarna och förändra en del. Det handlar inte om stora summor. Om det hade funnits 100 miljoner till, som vi har föreslagit, är det mycket troligt att denna upphandling hade skett.
Herr talman! Nu har vi inte dessa 100 miljoner. Då kan vi inte göra den upphandlingen.

Fru talman! Eva Johansson har ställt två frågor till mig angående flyttning av lärarutbildningen från Södertälje. Hon frågar dels vilka åtgärder jag tänker vidta för att trygga fortsatt utbildning vid barn och ungdomspedagogiska programmet i Södertälje, dels om jag är beredd att medverka till en ordning där statliga myndigheter och andra verksamheter i fortsättningen svarar för sina egna kostnader i stället för att kräva kommunala subventioner. Bakgrunden till Eva Johanssons frågor är Lärarhögskolans i Stockholm beslut att inte längre bedriva verksamhet i Södertälje. Lärarhögskolan har framhållit att det ger merkostnader, eftersom högskolan redan genom hyresavtal har fler lokaler i Stockholm än den har ekonomiska förutsättningar att utnyttja. Kommunen begär att högskolan skall stå för lokalkostnaderna. Jag vill börja med att beskriva den situation som gäller för Lärarhögskolans utbildning i Södertälje. Den barn och ungdomspedagogiska utbildningen har funnits under många år i kommunen, men under senare år har det varit svårt att rekrytera studerande till utbildningen. Högskolan var därför överens med kommunen om att lägga ned denna utbildning. Både Lärarhögskolan och kommunen ville dock gärna ha denna utbildning i Södertälje. En arbetsgrupp tillsattes med representanter för kommunen och högskolan, och den föreslog bl.a. att grundskollärarutbildning skulle förläggas till Södertälje. Lärarhögskolan ansåg det självklart att kommunen skulle stå för lokalkostnaderna eftersom en lokalisering till Södertälje även under dessa förutsättningar skulle innebära merkostnader. När kommunen inte ville tillmötesgå denna begäran valde högskolan att avstå från att förlägga utbildning till Södertälje för att inte behöva minska resurserna för den pedagogiska verksamheten. Universitet och högskolor har ett ansvar att uppfylla sitt utbildningsuppdrag och tillhandahålla utbildning med högsta kvalitet. Deras begränsning är den maximala ersättning de kan få av staten. Det är lärarhögskolan själv som utifrån dessa förutsättningar bestämmer sitt utbildningsutbud och hur utbildningen skall lokaliseras. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att det ankommer på den enskilda högskolan och inte på riksdag och regering att avgöra detta. Regeringen har således inte möjlighet att bestämma var i en region utbildning skall lokaliseras. Detta är en följd av det styrsystem som riksdagen fattat beslut om. En förändring kräver därför ett nytt riksdagsbeslut med förändrade regler. Eva Johansson har också frågat mig om jag är "beredd att medverka till en ordning där statliga myndigheter och andra verksamheter i fortsättningen svarar för sina egna kostnader i stället för att kräva kommunala subventioner". Vissa kommuner har tagit på sig en kostnad för att kunna erbjuda högre utbildning som en service i kommunen. Detta kan knappast ses som ett krav på subventioner från högskolans sida. Universitet och högskolor bestämmer själva var de skall förlägga sin utbildning, och om vissa kommuner prioriterar att erbjuda högskoleutbildning i kommunen, så är det ändå högskolan som fattar besluten utifrån sina prioriteringar. Detta kan ibland onekligen få märkliga kosekvenser sett ur kommunernas perspektiv. Eskilstuna kommun betalar t.ex. lokalkostnaderna för lärarutbildning, som den anser mycket viktig att erbjuda i kommunen för att bl.a. underlätta rekryteringen av lärare. Vad gäller den utbildning som KTH bedriver i samma kommun så svarar emellertid högskolan själv för lokalkostnaderna. Detta beror på att KTH gör andra prioriteringar än Lärarhögskolan i Stockholm. När det gäller högre utbildning i södra delen av Stockholms län håller jag självklart med Eva Johansson att det är viktigt att högre utbildning förläggs dit, inte minst för att stimulera ungdomar i denna del av länet att i ökad grad söka sig till högre utbildning och för att stödja näringslivets behov av högutbildade. Det är just av den anledningen som regeringen föreslagit att en ny högskola skall förläggas till Södertörn. Jag utgår från att organisationskommittén som förbereder bildandet av högskolan även kommer att diskutera hur Södertäljes utbildningsbehov skall kunna tillgodoses. Detta naturligtvis under förutsättning av att riksdagen fattar beslut om att inrätta Södertörns högskola.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag hade inte på något sätt väntat mig att Carl Tham skulle ta över, i det här fallet, Lärarhögskolans ansvar för att sörja för sin egen lokalsituation. På den punkten tycker jag att svaret är både klart och korrekt. Men jag saknar ändå något av en viljeyttring. Kanske är det nödvändigt att göra en beskrivning av hur historien ser ut. Den verksamhet som finns vid Lärarhögskolan i Södertälje i dag har en gång i tiden startat som en självständig verksamhet, ett förskollärarseminarium, för drygt 30 år sedan. Den har sedermera kommit att ingå i Lärarhögskolans verksamhet och inkorporerats i den. Det är alltså inte fråga om en vanlig utlokaliserad högskoleverksamhet. Den har mycket gamla traditioner i Södertälje. Såvitt jag förstår håller den en mycket hög kvalitet, och det finns ett gemensamt intresse från alla parter att kunna fortsätta. Det jag skulle vilja ha tydligare besked om är hur utbildningsministern ser på i det här fallet en högskolas, men det kan också vara ett principiellt besked om all statlig verksamhet, ansvar för att bidra till en regional balans. Jag tycker det är orimligt att regionalpolitiken skall skötas med särskilda medel vid varje enskilt tillfälle. Det är dyrt, och jag tror att det dess värre också är alldeles omöjligt. Den är den vanliga ordinarie verksamheten som måste vara basen också i regionalpolitiken. De särskilda regionalpolitiska medlen och insatserna kan bara vara en liten del. Högskoleverksamhet i Stockholmsområdet är i mycket stor utsträckning koncentrerad till Stockholms innerstad och till områdena strax norr därom. Jag håller med utbildningsministern om att förslaget, som jag hoppas snart kommer att bli ett beslut, att inrätta en högskola på Södertörn är ett mycket stort steg i rätt riktning för att bidra till en ökad regional balans i Stockholmsområdet. Men det steg som Lärarhögskolan nu tar är ett steg tillbaka. Här tvingas Södertälje kommun att vara med och betala kostnader för en rent statlig verksamhet om den i någon mån skall kunna upprätthålla en regional balans. Jag tycker att det är ett underligt agerande från högskolors sida. Även om nu andra kommuner har råkat ut för samma sak tycker jag att det är principiellt felaktigt att kommuner på det här sättet skall tvingas gå in och ta ett kostnadsansvar för statlig verksamhet. Det borde staten göra själv. Jag skulle vilja ha utbildningsministerns kommentarer till och klargörande av basverksamheternas, de vanliga verksamheternas, ansvar för att vara med och bidra till att nå de mål om regional balans som finns både för riket i stort och för en region som Stockholmsregionen. Utbildningsministern har på ett alldeles föredömligt sätt, i samband med den proposition där högskolan på Södertörn tas upp, argumenterat för en ökad regional balans. Den argumentationen borde räcka också för att motivera Lärarhögskolan att faktiskt se sin del av ansvaret, så att den behåller den verksamhet som sedan så länge har varit lokaliserad till Södertälje. Den verksamheten har mycket goda möjligheter att utvecklas där. Lärarhögskolan håller just nu på med en mycket omfattande lokalöversyn. Man räknar med att den skall resultera i att man på ett ganska omvälvande sätt kommer att förändra sin lokalsituation. Därför borde man från början kunna räkna med att ha kvar en del verksamheter i Södertälje. Kostnaderna påverkas bara under ett mycket kort övergångsskede, när man sitter fast i gamla hyreskontrakt. Det kan knappast vara enbart en ekonomisk fråga, om man ser detta på litet sikt. Jag tycker nog att en högskola måste titta litet längre fram när det gäller planeringen än på de allra närmaste åren. Tack!
Fru talman! Först vill jag helhjärtat hålla med Eva Johansson om betydelsen av en utbyggnad av den högre utbildningen i den södra delen av Stockholms län. Som sagt hoppas vi att riksdagen skall godkänna regeringens förslag härvidlag. Det kan innebära en betydande förändring, särskilt på litet sikt, när det gäller utbildningsmöjligheterna. Jag vill understryka att Stockholm som helhet är underförsörjd vad gäller högre utbildningsplatser i förhållande till andra regioner i landet. Detta påpekas också i propositionen. Som jag sade i mitt svar utgår jag ifrån att den organisationskommitté som förbereder bildandet av högskolan även kommer att diskutera hur Södertäljes utbildningsbehov skall kunna tillgodoses. Den principiella frågan har två olika sidor. Den ena handlar onekligen om önskemålet att försöka åstadkomma en regional balans. Den andra handlar om att riksdagen vid flera tillfällen har beslutat om, och understrukit vikten av, att vidmakthålla ett resursfördelningssystem som ger högskolorna själva ansvaret för att besluta om hur deras utbildning skall lokaliseras. Högskolorna har därvidlag inte fått ett särskilt uppdrag att speciellt se till att de upprätthåller en regional balans. Något sådant beslut finns inte hos vare sig riksdagen eller regeringen. Högskolorna skall med utgångspunkt från de pedagogiska krav och forskningskrav som uppställs se till att medlen används på det bästa och mest effektiva sättet. Då är det naturligt att högskolorna måste se över alla sina kostnader. Det är själva idén med systemet. De måste titta på lärarkostnader och lokalkostnader. Jag menar då att det inte är onaturligt att man i diskussioner med kommuner också diskuterar eventuella kommunala bidrag. Jag vill erinra om att det i vissa andra delar av landet görs ganska betydande insatser från kommunernas sida och för den delen även från regionernas sida. Det gäller också Stockholms län. Bl.a. landstinget spelar en viktig roll när det gäller Södertörns högskola. Det är alltså inte onaturligt att det förs sådana här diskussioner. Det är heller inte onaturligt att högskolan, mot bakgrund av det ekonomiska läge som råder, tvingas ta de lokaler som är absolut billigast. Detta är helt enkelt det system som vi har. Man kan naturligtvis diskutera om ett större ansvar för den högre utbildningens lokalisering skulle läggas hos riksdagen och regeringen. Så förhöll det sig delvis tidigare. Jag vill inte säga att jag är helt främmande för en sådan tanke, men det är inte det system som vi har i dag. Samtidigt skall det sägas att det nuvarande systemet erbjuder klara fördelar, bl.a. ur effektivitetssynpunkt. Man tillser onekligen att de medel som anslås för den högre utbildningen används på bästa möjliga sätt. Jag vill också understryka att alla högskolor i Sverige är riksrekryterande. Det gäller även högskolor i Stockholms län. Det är också något som skall vägas in när man diskuterar högskolans lokalisering. Självfallet är det sant att detta betyder mycket för respektive lokaliseringsort, men det finns också en nationell innebörd. Man måste se utnyttjandet av resurser - både lärar och lokalresurser - på ett samlat sätt. Jag har ingen anledning att kritisera Lärarhögskolan i Stockholm för det beslut som man har fattat, även om jag naturligtvis beklagar att man inte kunde komma överens om en uppgörelse med Södertälje kommun. Högskolan måste utgå från de regler som gäller. Min förhoppning är givetvis att det, inom ramen för den nya högskolan på Södertörn och det arbete som organisationskommittén nu skall uträtta, skall vara möjligt att finna någon lämplig lösning när det gäller Södertäljes behov av högre utbildning också i framtiden.
Fru talman! Jag delar naturligtvis den förhoppningen. Med eller utan Lärarhögskolans verksamhet i Södertälje hoppas jag att Södertörns högskola skall medverka till att högskoleutbildningen skall förbättras på hela Södertörn. Det är nödvändigt. Det finns en del embryon till högskoleverksamhet i flera av Södertörns kommuner. De behöver finnas kvar och utvecklas. Södertälje har sedan drygt 30 år tillbaka på ett utmärkt sätt profilerat lärarutbildningen. Jag tror att det är ett steg tillbaka, när det gäller Södertörns högskolas framtida verksamhet, att den här resursen nu rustas ner och tas bort därifrån. Den hade kunnat vara en alldeles utmärkt stomme i en utvecklad verksamhet i Södertälje i framtiden. Jag tror alltså inte att detta totalt sett gagnar högskoleverksamheten på Södertörn. Även om högskolorna inte har ett direkt riktat uppdrag att upprätthålla en regional balans ligger det i botten på många politikområden. Det finns både signaler och mer skarpa påpekanden från riksdagen och regeringen i detta avseende. Varje verksamhet borde nog se betydligt allvarligare på sin roll när det gäller att bidra till den regionala balansen, alldeles oberoende av om det handlar om Sverige i stort eller om en sådan här inomregional verksamhet. Självfallet skall en högskola söka billigast möjliga lokaler. Men jag är inte så säker på att man hittar dem i Stockholms innerstad, utbildningsministern. Det kan se ut så under en kort tidsperiod när man sitter fast i gamla hyreskontrakt. Den hyra som Lärarhögskolan erbjöds av Södertälje kommun för lokalerna där nere kommer man aldrig någonsin att kunna komma i närheten av vare sig i Södertälje eller någon annanstans, så vitt inte en kommun skall gå in och överta ansvaret. Det kan alltså inte handla om kostnadsskäl, menar jag. Detta gäller ju bara för en mycket begränsad period. Jag menar att Lärarhögskolan, som står i begrepp att så radikalt förändra sin lokalsituation, mycket väl skulle kunna ta hänsyn till detta när man gör dimensioneringen, så att en viss verksamhet också kan behållas utanför Stockholm. Lärarhögskolan är, som utbildningsministern säger, riksrekryterande. Verksamheten i Södertälje betyder faktiskt mycket inte bara för Södertörn utan också för Södermanland. Det är ändå däromkring som man har haft den största rekryteringen. Tack!
Fru talman! Jag har egentligen inte så hemskt mycket att tillägga i sak. Jag kan inte här diskutera Lärarhögskolans lokalplanering i detalj. Så mycket står ändå klart att lärarhögskolan har gjort bedömningen att det skulle bli lokalmässigt dyrare för skolan att bedriva den här utbildningen i Södertälje än med det alternativ som man nu i stället har bestämt sig för. Det är alldeles riktigt att man är inne i en omfattande process när det gäller hela den framtida lokalförsörjningen för Lärarhögskolan, och siktet är redan inställt på Rålambshovsområdet. Lärarhögskolan kan emellertid inte förvänta sig några nya pengar. Några sådana medel är inte utlovade, utan man måste utgå från de medel som man har till sitt förfogande. Det är mot den bakgrunden som man har fattat det här beslutet.

Det gäller naturligtvis även Lärarhögskolan. De enskilda högskolorna kan dock komma att fatta beslut som naturligtvis kan vara motstridiga andra intressen i regionen. Men det finns inget generellt krav på högskolan att i sådana beslut ta hänsyn till olika regionala intressen. Däremot vet jag att Lärarhögskolan i och för sig gärna skulle ha fortsatt med sin utbildning i Södertälje, också av regionalpolitiska skäl, om man hade kunnat hitta en rimlig ekonomisk uppgörelse om detta, en uppgörelse som Lärarhögskolan själv bedömde såsom rimlig. Men som sagt, jag tror att framtiden kan komma att ge möjligheter för Södertälje, och därför behöver sista ordet när det gäller högre utbildning där inte vara sagt med detta beslut.
Fru talman! Det är med anledning av den sista punkten jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsministern som gäller högskolan på Södertörn. Det har sagts att en organisationskommitté mellan staten och berörda kommuner skall planera för den högskolan. Jag tror att det är en bra modell. Jag vill bara försäkra mig om att samtliga berörda kommuner på Södertörn kommer med i den organisationskommittén, att Södertälje, Botkyrka, Haninge och Huddinge faktiskt får ett likvärdigt inflytande som varande kommuner där det finns en högskoleverksamhet i dag. Det finns anledning att se hur den skall passa in i den nya strukturen och hur den skall få möjligheter att utvecklas. Jag tror att det är viktigt att alla de här kommunerna är med, att inte det kommunala intresset kanaliseras via någon av dem, utan att kommunerna själva finns med. Det är varje kommun för sig som känner både möjligheter och svårigheter. Jag tycker fortfarande, det kan jag inte komma ifrån, att statliga verksamheter och deras styrelser har anledning att lyssna mycket noggrant på det som uttalas från riksdag och regering. Med den alldeles utmärkta argumentation som finns i budgetpropositionen för en utlokalisering av högskoleverksamhet till Södertörn tycker jag att det är märkligt att Lärarhögskolans styrelse har kommit fram till att fatta ett ganska kortsiktigt och rent motstridigt beslut. Jag förväntar mig som sagt var inte att utbildningsministern skall ta över Lärarhögskolans rätt att besluta i de här frågorna, men jag tycker ändå att det måste sägas. Det vore viktigt att få ett klarläggande om att bl.a. Södertälje, som en kommun med högskoleverksamhet i dag, får vara med i den här organisationskommittén.
Fru talman! Eva Johansson och jag är överens i långa stycken när det gäller hur utvecklingen skall bli på Södertörn. Jag kan naturligtvis som jag har sagt tidigare förstå att man är besviken i Södertälje över att den här lösningen inte har gått att genomföra nu. Men det är ofrånkomligen så att det finns olika intressen i sådana här lokaliseringsärenden och man måste väga av dessa mot de ekonomiska ramarna. Besluten fattas då av resp. högskola, som också tar ansvaret för detta. Får jag till sist bara säga något om organisationskommittén. Jag är inte nu beredd att ge något besked i den frågan. Det är uppenbart att organisationskommittén måste ha mycket nära samråd och diskutera frågorna med de berörda kommunerna. Men om detta skall innebära att man skall ha en kommitté som innefattar samtliga kommuner vill jag inte nu ge något besked om. Det finns andra arbetsmöjligheter. En på sitt sätt kanske smidigare arbetsmetod är att ha en liten kommitté som har hearings och kontakter av annat slag med de berörda kommunerna. Det är på det sättet som man har arbetat i många sammanhang. Det kanske kan vara den lämpligaste formen även här.

Fru talman! Tone Tingsgård har frågat mig vilken praxis som råder vid de olika departementen när de handlägger EU-frågor och vidare om det har utgått några rekommendationer till departement och myndigheter beträffande offentlighetsprincipen som skiljer sig från vad som gäller för riksdagens organ. I interpellationen hänvisas till ett antal journalisters erfarenheter, som finns återgivna i ett nummer av tidningen Journalisten. Interpellanten har där funnit "en dyster läsning om särskilda, mer eller mindre hemliga EU-diarier och varierande sekretessbestämmelser." Så sent som den 28 mars svarade jag här i kammaren på en fråga som Lennart Daléus hade ställt med anledning av vad som stått att läsa i det aktuella tidningsnumret. Då konstaterade jag att det är angeläget att följa upp både om den lagstiftning vi har är bra eller dålig och om det finns några brister i den praktiska tillämpningen av denna lagstiftning. I samband med Sveriges inträde i EU ändrades regeln om utrikessekretess i sekretesslagen så att det numera, till skillnad mot tidigare, även i regeringskansliet råder en presumtion för offentlighet för alla uppgifter som rör utrikes ärenden. Som jag tidigare vid flera tillfällen sagt här i riksdagen innebär ändringen en viktig omläggning av den grundläggande synen på utrikessekretessen. Det är inte längre möjligt att utgå från att sekretess råder i utrikes ärenden. Självklart kommer det fortfarande att ibland finnas ett behov av sekretess för uppgifter som rör Sveriges förbindelser med andra medlemsländer och med de olika EU-institutionerna. Känsliga uppgifter kan således även nu hemlighållas med sekretess, men sekretess kan inte längre förutsättas på det sätt som tidigare var möjligt. Bestämmelserna om utrikessekretess och andra bestämmelser som rör offentlighetsprincipen skall tillämpas av myndigheterna och av riksdagens organ på eget ansvar. Det är fråga om tillämpning av lagar som riksdagen har beslutat, vilket innebär att regeringen inte får ge - och heller inte har givit - instruktioner till myndigheterna om att vissa uppgifter skall lämnas ut och att vissa skall vara hemliga. Däremot kan myndigheternas beslut överprövas av domstol, och på så sätt kan en praxis efter hand utbildas. När det gäller regeringskansliets egna EU handlingar är det emellertid möjligt att ge interna rekommendationer till ledning för tjänstemännen vid de olika departementen. Sådana rekommendationer har också lämnats i form av en PM från Statsrådsberedningen i februari i år. För säkerhets skull bör jag kanske nämna att denna interna PM är en offentlig handling som vem som helst kan få tillgång till efter beställning hos Statsrådsberedningen. Denna PM har tagits fram som en vägledning för den praktiska hanteringen av den mycket stora volym av EU-handlingar som dagligen kommer in till regeringskansliet. Den innehåller ingenting som på något sätt står i strid med gällande regler för offentlighet och sekretess. Det vore ju anmärkningsvärt om det förhöll sig på annat sätt. Ett viktigt syfte med denna vägledning är att EU handlingar inte hålls hemliga i onödan. Därför understryks det hur oerhört viktig öppenhetsaspekten är och det framhålls att sekretessprövningen i varje särskilt fall måste göras enligt svensk lag, alldeles oavsett vilken grad av hemligbeteckning handlingen kan ha åsatts av en EU-institution. Det sägs också att sekretess inte får komma i fråga enbart av den anledningen att enskilda tjänstemän i EU organisationen eller i medlemsländerna kan tänkas ogilla ett offentliggörande och att samarbetet med dem därför riskerar att försämras. Den praxis som rekommenderas i PM:n går mycket långt i offentlighetsvänlig riktning. Enligt min mening går det för närvarande knappast att komma mycket längre i den riktningen utan att råka i konflikt med de lagbestämmelser som finns i sekretesslagen. Några hemliga EU-diarier har vi inte i regeringskansliet. Vi har tillskapat ett särskilt EU-diarium som är öppet och som har tillkommit för att få god ordning på alla de handlingar som strömmar in. Där registreras alla handlingar som kommer från olika EU institutioner. Naturligtvis har medborgarna samma rätt till insyn i detta diarium som i de vanliga diarierna. Det är beklagligt om tidningen Journalisten påstår något annat. Uppgiften att sekretessbestämmelserna varierar, som interpellanten har läst i samma tidning, kan inte vara riktig. Sekretessbestämmelserna är ju fastställda i lag och är, som jag nämnde inledningsvis, från årsskiftet desamma för regeringen och förvaltningsmyndigheterna. Däremot kan vi aldrig komma ifrån att praxis kan variera något, beroende på var och av vem som besluten fattas i sekretessfrågor. De som arbetar i myndigheter och departement är inga robotar, lyckligtvis bör man väl tillägga. Med tanke på den stora mängd av en helt ny typ av handlingar som skall sekretessprövas tycker jag inte att det är så konstigt att bedömningarna ibland utfaller olika. Och jag vänder mig absolut mot tanken att orsaken skulle vara brist på god vilja hos tjänstemännen eller - vilket har framförts i debatten, dock inte av Tone Tingsgård såvitt jag vet - att det skulle finnas en utbredd konspiration mellan beslutsfattarna i syfte att försvåra allmänhetens tillgång till EU-handlingarna. De brister som kan förekomma beror i stället på att materialet är stort och nytt och att bedömningarna ibland är svåra att göra och därför kräver en viss tid. Texterna är ofta på franska och för de flesta tjänstemän tar det då längre tid att analysera och bedöma innehållet än om texterna är på svenska eller engelska. Rutinerna för hanteringen av EU-handlingarna har ännu inte riktigt hunnit sätta sig. Det kan ta ytterligare någon tid innan alla vant sig vid att uppfatta EU handlingarna som en naturlig del av myndigheternas arbetsmaterial. Smärre differenser i tillämpningen får vi under tiden stå ut med. Men det är just för att åtminstone inom regeringskansliet få en så enhetlig och samtidigt öppen praxis som möjligt som Statsrådsberedningen har gått ut med sina rekommendationer till de olika departementen. Dessa rekommendationer ger en god vägledning för de tillfällen då det måste göras en avvägning mellan å ena sidan lagstiftningens inriktning på offentlighet för att främja allmänhetens befogade intresse av information och å andra sidan skyldigheten att inte äventyra Sveriges möjligheter i förhandlingsarbetet och därmed utsikterna till ett framgångsrikt samarbete med våra EU-partner. Man får där en balanserad bild av denna problematik men ändå med en övervikt för offentlighetsintresset. Enligt min mening är det bara bra om dessa rekommendationer blir lästa även av myndigheter och andra intresserade.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för det utförliga svar som ministern nu lämnat mig. Sedan jag lämnade in den här interpellationen har det gått över en månad, och det har redan förekommit mycket debatt i den här frågan, såväl i kammaren som i tidningar. Även i riksdagens olika utskott har det under våren vunnits erfarenheter vad gäller hanteringen av EU handlingar. Det finns kanske inte så mycket av substans att tillägga. Det skadar ändå inte, som jag ser det, att det ännu en gång framhålls att ingenting har ändrats till det sämre efter EU-inträdet just vad det gäller handlingars offentlighet. Att de har blivit fler är en annan sak. Det är dessutom intressant att den PM från Statsrådsberedningen som justitieministern hänvisade till i sitt svar lyfts fram som ett slags grunddokument. Det finns inte så många av det slaget. Det framhålls i svaret att den promemorian är en offentlig handling som vem som helst kan få tillgång till. Med tanke på de högst begripliga svårigheter som det innebär att hantera allt det material som vi drabbas av vore det inte konstigt, tvärtom önskvärt, om promemorian blev eftersökt som ett slags rättesnöre. Jag vill därför fråga justitieministern om det är rätt att uppfatta dokumentet som ett rättesnöre även för andra. Jag har ett par frågor i anslutning till promemorian. De kanske kan tyckas detaljerade, men jag tycker att de har litet med förståelsen av PM:n att göra. En formulering som jag uppfattar som inte helt lyckad är följande: För frågan av vad som bör registreras är handlingens karaktär av allmän eller icke allmän således inte något helt ändamålsenligt kriterium. Avgörande är handlingens karaktär. Karaktär av vad? Kan justitieministern bidra till en bättre definition? Vidare talas det på ett annat ställe i denna PM om ett begränsat antal EG-rättsakter där en svensk tjänsteman som regeringen utsett till mottagare kan ställas inför frågan att underteckna en försäkran om att förfara på visst sätt med handlingarna från sekretessynpunkt. Promemorian säger på denna punkt: Även om undertecknandet av en sådan försäkran inte skulle få någon självständig rättslig betydelse får förfarandet ändå betraktas som olämpligt. Tjänstemannen bör därför avvisa en eventuell begäran om att skriva på. Varför står det bör och inte skall, om man vill vara tydlig? Vilka slags akter skulle kunna utgöra undantag? Kunde man ha givit exempel på dem för klarhetens skull?

Fru talman! Jag begärde egentligen ordet därför att jag på något sätt känner mig litet moraliskt medansvarig, eftersom det var under den borgerliga regeringen och ett moderatlett departement som EU avtalet slutligen förhandlades fram. Där framhölls mycket tydligt strävan efter att åstadkomma den offentlighet rörande EU-handlingar som många oroligt ställt sig frågan om det verkligen skulle bli följden med tanke på den slutenhet som ändå kännetecknar den process som i mångt och mycket präglar EU:s interna samarbete. Jag vill med anledning av det justitieministern här har anfört bara göra några små kommentarer. Justitieministern säger att materialet är stort och nytt och att bedömningarna ibland är svåra att göra och därför kräver en viss tid. Det tycker jag att man kan ha all förståelse för. Vidare säger hon att rutinerna för hanteringen av EU-handlingarna inte har hunnit sätta sig riktigt ännu och att smärre differenser i tilllämpningen får vi under en viss tid stå ut med. Detta är nog i och för sig rimligt att anta. Men samtidigt blir man litet oroad när man hör att justitieministern själv tycks ha relativt dimmiga begrepp om huruvida den här offentliga och öppna handläggningen i regeringskansliet verkligen pågår så öppet som strävan ändå är. Jag menar, justitieministern och jag delar uppfattningen om vikten av att sträva efter så stor öppenhet som det bara går i det här sammanhanget. Men justitieministern har själv, tycker jag, inte antytt i svaret att hon är medveten om den exakta förekomsten. Jag skulle, med tillhjälp av vad Journalisten i sitt senaste nummer rekommenderar, vilja ge justitieministern det förslaget att man tittar litet på hur norska UD handlade den här frågan. Man tillsatte nämligen en utredning inom sitt eget presscenter som fick uppgiften att studera hur man handlägger de här frågorna. Då kom man fram till att det fanns vissa brister och tittade i detalj på hur man handlägger den här frågan i olika statsdepartement. Jag skulle vilja uppmana justitieministern att följa det norska exemplet härvidlag. Vi får trots allt lita på och ta det på visst allvar att många journalister framhåller att det förekommer svårigheter att få ut vissa dokument. Den svenska öppenheten och offentlighetsprincipen är manifest. Det är en mycket viktig sak för Sverige att framhålla också i sitt EU-arbete. Just att vi nu är medlemmar i EU, fru justitieminister, innebär att vi har osedvanligt goda förutsättningar att inom EU samarbetets ram arbeta för en ökad offentlighet och minskad sekretess inom EU-processens ram. Jag vill veta om den nuvarande svenska regeringen arbetar i enlighet med de ambitionerna. Paradoxen är, även om det finns en viss slutenhet i EU, att EU:s utskotts och kommittésammanträden är öppna såväl för allmänheten som för journalister. Inte heller är det ovanligt att kommissionärer infinner sig när kommittéer och utskott sammanträder. Där avviker faktiskt EU:s praxis ifrån den svenska. Men det beror också på att utskotten och kommittéerna inte har den beslutande politiska maktpåliggande funktion som de svenska riksdagsutskotten har. Där är ju utan tvekan en viss skillnad. Fru talman! Vad är den svenska socialdemokratiska nuvarande regeringen beredd att göra för att i EU samarbetet understryka vikten av ökad öppenhet och offentlighet i enlighet med den svenska offentlighetsprincipen? Det är en viktig markering att få veta.

Fru talman! Först måste jag säga, Tone Tingsgård, att det har hänt någonting sedan december 1994, nämligen att vi har ändrat sekretesslagen och har en större öppenhet sedan den 1 januari i år. När det gäller promemorian om principerna för hanteringen av EU-handlingar - frågan gällde om det kan fungera som rättesnöre även för andra - är jag tvungen att påpeka att myndigheternas hantering av frågor av sekretess är rättstillämpande verksamhet. Där kan regeringen och regeringskansliet inte intervenera och påverka myndigheternas bedömning. Jag utgår naturligtvis ifrån att myndigheterna läser allt de kan för att öka sin egen kunskap för att få en bättre beredskap att hantera den här typen av ärenden. Men man kan inte se detta PM som en rekommendation till myndigheterna. När det gäller frågan om allmänna handlingar och bedömningen av registreringen återgav Tone Tingsgård en ordalydelse. Den syftar på den situation då en handling inte är allmän men är hemlig. Då skall den registreras. Vad gäller ordvalet "bör" i stället för "skall" skulle jag, utan att veta exakt hur författaren tänkt, säga att när det gäller handläggningen av den här typen av ärenden av beslutsfattande enskilda tjänstemän har dessa ett eget utrymme att fatta sina beslut. Promemorian är som sagt en rekommendation och en hjälp i de överväganden som varje enskild tjänsteman har att göra när han ställs inför frågan huruvida en handling kan lämnas ut eller inte. Sedan till Henrik Järrels frågor och först till den om rutinerna och kontroll av desamma samt hur praxis utvecklas. Jag måste påpeka att det här är en praxisutveckling som inte bara styrs av regeringskansliets eller regeringens beslut utan framför allt av domstolarnas beslut när det gäller myndigheternas ställningstaganden. Men jag vill inte utesluta att man så småningom kan ha anledning att göra en uppföljning av rättstillämpningen. Det gör vi i de flesta sammanhang. När vi ändrar lagar har vi anledning att någon tid därefter kontrollera hur tillämpningen ser ut för att se om det behövs några justeringar av något slag. Det är mycket möjligt att vi framgent får anledning att göra det även på det här området. Vad gäller Sveriges ambition att arbeta för ökad offentlighet inom EU är det en fråga där regeringen har varit mycket tydlig och kanske till leda upprepat den inställning som Sverige har. Jag har själv rest ute i Europa. Det här är en av de frågor där Sverige onekligen profilerar sig. Vi är inte ensamma om att stå för en mycket stor öppenhet inom EU. Danmark och Holland är också för det. Men onekligen är detta något som vi börjar bli kända för. Sverige har tillsammans med Danmark tagit initiativ i rådet för att förändra EU:s inre syn på offentlighet för att på det viset skapa en större öppenhet inom EU. Justitiedepartementet har tagit ett initiativ till en konferens som skall äga rum någon gång i början på hösten och som också skall behandla frågor om offentlighet, allt i syfte att försöka bidra till att EU kommer till ett läge med en betydligt större öppenhet än i dag.
Fru talman! Hur jag än anstränger mig kan jag inte klämma fram mycket mera av kritik. Jag ville bara säga att i frågan om allmänna handlingar var min invändning mer av språklig art. Jag tycker att det är litet otydligt för den som inte är van vid att läsa den här typen av text. Man skulle kunna läsa det här ungefär som att handlingens karaktär av allmän eller icke allmän är inte något bra kriterium. Avgörande är handlingens allmänna karaktär. Det är ungefär så man lätt kan uppfatta det. Det tycker jag är synd i ett i övrigt så utmärkt PM. Jag är nöjd med de svar jag har fått.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för det här tilläget. Jag tycker att det bådar gott om man med skärpa framhåller detta och strävar efter att, i enlighet med den inriktning som justitieministern angav när det gäller Sveriges möjlighet att påverka våra EU vänner, öka öppenheten. Där har vi som sagt möjligheter att arbeta tillsammans med några av de länder som justitieministern nämnde och som själva också har en genuin tradition av offentlighet och öppenhet inom sina egna länder. Det är alldeles riktigt som justitieministern säger att det är praxisutvecklingen i domstolarna som i hög grad anger hur sekretesslagen skall tillämpas. Men jag vill återkomma till den undersökning som norska utrikesdepartementet lät företa i september och november 1994 genom stickprov och som kallades Utrikesdepartementets praktisering av offentlighetslagen, presscentrets värdering av departementets svar på begäran om offentlig insyn. Jag vet inte om justitieministern har tagit del av rapporten. Den kanske skulle kunna ge ett och annat viktigt uppslag även till det svenska justitiedepartementet när det gäller sättet att hantera inkommande EU-handlingar. Jag skulle gärna se att justitieministern i så fall, om hon inte tagit del av den, gjorde det. Den tror jag kan bidra på något gott sätt.

Fru talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att domstolsväsendet skall kunna vidmakthålla sin centrala roll i vår rättsstat. Bakgrunden till Birgit Henrikssons fråga är de besparingskrav som lagts på domstolsväsendet i årets budgetproposition. Låt mig först konstatera att jag är helt överens med Birgit Henriksson när det gäller de grundläggande värderingarna. Ett väl fungerande rättsväsende är en av de viktigaste grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Det råder ingen som helst tvekan om att domstolarna spelar en mycket central roll i det svenska rättsväsendet. Det torde inte heller råda någon oenighet om att Sverige för närvarande befinner sig i en djup ekonomisk kris, som är så omfattande att besparingar måste göras inom alla områden. Enligt min uppfattning är det i denna svåra situation självklart att även domstolsväsendet skall bidra till besparingarna. Det är riktigt att domstolsväsendet i årets budgetproposition har ålagts besparingar om 89 miljoner kronor räknat på tolv månader. Den totala besparingseffekten blir större eftersom anslaget för domstolarna dessutom minskas med 29 miljoner kronor till följd av att tidsbegränsade anvisningar upphör. Dessa anvisningar syftade till att tillfälligt förstärka domstolar med särskilt svår arbetssituation. Vidare kommer domstolsväsendets lokalanslag att räknas ned med ca Domstolsväsendet har under de senaste åren undantagits från de sparkrav som lagts ut över den statliga verksamheten i övrigt. Som jag tidigare sade är det statsfinansiella läget nu sådant att domstolsväsendet inte längre kan undantas från sparkrav. Sparkravet får givetvis inte ställas högre än att det är möjligt att klara av genom rationaliseringar och regelförändringar. Som framgår av årets budgetproposition pågår det ett brett upplagt rationaliserings och förändringsarbete inom domstolsväsendet. Det är min övertygelse att det arbetet kommer att leda till att domstolarna trots besparingskraven även i fortsättningen kommer att kunna uppfylla de övergripande mål som formulerats för verksamheten, dvs. att på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de mål och ärenden som de har att handlägga. Några redan beslutade åtgärder som kommer att innebära betydande rationaliseringar är den pågående instansordningsreformen vid de allmänna förvaltningsdomstolarna och det ökade användandet av prövningstillstånd vid överklagande av mål från såväl tingsrätter som länsrätter till respektive överinstanser. vid underrätterna kommer också att leda till stora rationaliseringsvinster. Samtliga underrätter beräknas ha fått systemet under de närmaste två budgetåren. Domstolsverket har nu påbörjat utvecklingen av ett motsvarande system för överrätterna. I övrigt kan nämnas att Rättshjälpsutredningen och Hovrättsprocessutredningen i höst förväntas lägga förslag som leder till betydande besparingar. En åtgärd som jag har för avsikt att vidta är den översyn av domstolsväsendets organisation som det flaggades för i budgetpropositionen. Min förhoppning är att regeringen innan sommaren skall kunna fatta beslut om direktiv för en utredning med uppdrag att göra en sådan översyn. Syftet med översynen skall vara att skapa ett mer effektivt, slagkraftigt och sammanhållet rättsväsende. Inom departementet pågår dessutom för närvarande en genomgång av ett stort antal gamla och nya rationaliseringsförslag. Jag räknar med att kunna ta initiativ till ytterligare regeländringar som möjliggör rationaliseringar inom domstolsväsendet när den genomgången är avslutad. Eftersom vi ännu inte har tagit ställning till vilka förslag som skall prioriteras är jag inte nu beredd att gå närmare in på detta. Som framgår av vad jag nu har sagt arbetar vi inom Justitiedepartementet för att genom regeländringar ytterligare förbättra användningen av rättsväsendets begränsade resurser och därigenom öka effektiviteten i verksamheten. Jag har dessutom en stor tilltro till domstolsväsendets förmåga att ta till vara de rationaliseringsmöjligheter som redan finns inom ramen för gällande regelverk. Avslutningsvis vill jag nämna att Birgit Henrikssons interpellation bygger på flera missuppfattningar. Jag vill inte i detalj gå in på dem här, men tycker att det ändå finns skäl att peka på en av felaktigheterna. Birgit Henriksson uppger att man har funderat på att lägga ned tingsstället i Fagersta för att spara pengar och menar att detta skulle vara ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Varken regeringen eller Domstolsverket har lämnat några förslag om nedläggning av enskilda tingsställen. Däremot har riksdagen nyligen beslutat om en ändring i rättegångsbalken angående tingsställen. Det är en av de regeländringar som har beslutats för att underlätta för domstolarna att klara besparingskraven. Ändringen innebär nämligen att den enskilda tingsrätten får frihet att utan regeringens medgivande bestämma om ett tingsställe utanför kansliorten skall behållas eller ej. Det är således upp till Sala tingsrätt att slutligt avgöra om tingsstället i
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieminister Laila Freivalds för svaret. Dock är jag, som framgår av min interpellation, mycket oroad över utvecklingen inom domstolsväsendet och för övrigt också inom polisen och kriminalvården. Hela tiden kommer det djupt oroande rapporter som kan berätta att anslagen inte räcker till för att hålla den standard som kan krävas av rättsväsendet i dess helhet i en gammal demokratisk rättsstat. Jag vill kort citera från en insändare där poliser skriver: "Västmanland är ett av Sveriges mest brottsdrabbade områden, de tre storstäderna undantagna. Brottens art har blivit grövre med rasistiska, nazistiska och politiska inslag med mord och grov misshandel som följd. Polisen har under flera år jobbat under stort tryck och press. Den har fått förklara för allmänheten varför inte polisen kommer eller varför det tar sådan tid innan den gör det." Samtidigt får vi från tingsrätterna mycket oroande rapporter som berättar att balanserna är sådana att man inte hinner med att utreda. För ett tag sedan ställde jag en fråga till justitieminister Freivalds angående flytt av häktet i Luleå och de eventuella fördyringar som det kunde dra med sig för andra konton än just för kriminalvårdens. Jag fick då en försäkran om att man skulle se till helheten. Men med facit i hand kan jag konstatera att man inte har gjort det, utan det har visat sig att den ombyggnation blev för dyr som skulle till för att flytten skulle kunna ske. Beslutet om nedläggning av en bra avdelning som fyller alla krav på säkerhet m.m. är dock taget. Samma sak ser ut att hända, är jag rädd för, vad gäller domstolsväsendet. Jag har fått alla siffror och alla dystra prognoser för Västmanlands tre tingsrätter. De har tillskrivit per fax och på annat sätt både mig och Göran Magnusson, som sitter i justitieutskottet, och lämnat uppgifter om hur förtvivlad situationen är och om att man inte klarar de här sparbetingen. Man verkar kunna spara på samma sätt som varit fallet i Luleå, dvs. tingsrätten i Sala kan klara sitt sparbeting genom att dra in tingsstället i Fagersta - man har alltså i dag full frihet. Nu är man i valet och kvalet. Vad skall man göra för att över huvud taget få verksamheten att gå runt med de sparbeting som man har fått? I Sala klarar man alltså sin budget, men man har också räknat ut att minst 500 000 kr kommer att belasta andra konton. Det ligger dock inte direkt på tingsrätten. Det är sådana här helhetsöversyner som jag menar är otroliga i dag. Man övervältrar på andra konton. På det sättet spar man i slutändan ingenting. Vad gäller t.ex. Sala gäller också att Yrkesinspektionen, som jag väl skrev i min interpellation, redan har anmärkt på den otroliga arbetsbördan och de mycket stora övertidsuttagen vid tingsrätten. Polisväsendet i Västmanland har varslat 40 poliser. 25 poliser har själva mot den bakgrunden sagt upp sig. Några har redan börjat söka tjänster - bl.a. i Stockholm, eftersom det ligger på pendlingsavstånd. De flesta av de här poliserna är gifta och bosatta i länet. Deras barn går i skola på orten. Nu breder osäkerheten ut sig över hela rättstrygghetsområdet i Västmanland. Länet är, som jag tidigare sade, hårt drabbat. Länet är utsatt bl.a. till följd av närheten till storstaden Stockholm och av läget vid Mälaren. De två stora Europavägar som korsar länet gör också läget mycket utsatt. Detta har visat sig i brottsstatistiken. Det här påverkar både polis och domstolsväsendet. Jag skulle gärna vilja höra om justitieminister Freivalds delar min mening att domstolsväsendet, liksom polisen naturligtvis, har en central roll i den demokratiska rättsstaten. Deras uppgifter är ju inte bara begränsade till medverkan i att uppfylla samhällets kriminalpolitiska mål. De skall ju ytterst också vara den enskilde medborgarens rättssäkerhetsgaranti. Domstolen skall vara en garanti - liksom polisen, som skall utgöra ett värn och skydd och som även skall kunna förebygga våld. Jag undrar därför vad justitieminister Freivalds ämnar göra för att man på nämnda håll skall kunna klara av sina av samhället ålagda uppgifter. Man anser sig inte kunna göra det i Västmanland i dag. Är justitieministern redo att tillskjuta de medel som behövs genom en omdisponering, bl.a. med tanke på Västmanlands utsatta läge, eller vad kan jag hälsa de här människorna när jag kommer hem? Våra tidningar har svämmat över av krisartiklar och insändare. Dessa frågor har engagerat människor i hela länet. Brottsstatistiken talar också sitt tydliga språk. Jag upprepar min fråga: Kan justitieministern mot bakgrund av vad jag här har skisserat tänka sig att omfördela medel, så att det här utsatta länet kan få medel för att kunna fullfölja sina plikter?
Fru talman! Jag börjar bakifrån när det gäller Som jag sade inledningsvis i mitt interpellationssvar menar jag att domstolsväsendet har en mycket central roll i vårt land - i en demokratisk rättsstat. När nu samtliga enskilda individer och alla verksamheter i vårt land på ett eller annat sätt är berörda av ibland mycket tunga besparingar mot bakgrund av landets ekonomi kan inte ens domstolsväsendet hållas utanför besparingarna. Vilket budskap skulle Birgit Henriksson kunna ha med sig när hon åker tillbaka? Ja, varför inte redogöra för något av det som jag har anfört i mitt svar på interpellationen? Jag har ganska noggrant redogjort för på vilket sätt vi från Justitiedepartementets sida kommer att arbeta vidare med en rad olika typer av åtgärder för att säkerställa att domstolarna skall kunna fortsätta att verka på det sätt som är avsikten, alltså att på ett rättssäkert sätt och att de inom rimlig tid skall avgöra sina ärenden. När det gäller frågan om belastningen av våra domstolar och antalet ärenden är situationen att antalet mål och ärenden i domstolarna minskar. Birgit Henriksson säger att man i Västmanlands län är brottsdrabbad, vilket är alldeles riktigt. Det är bara när det gäller brottmål som man kan se en ökning av antalet ärenden vid domstolarna. Om man jämför 1994 med 1993 innebär det en ökning av antalet brottmål från 975 till 985 mål, alltså plus 10. Däremot har tvistemålen minskat från 1 098 till 770, och konkursärendena har minskat från 340 till 309. Detta innebär att domstolarna har en något bättre situation när det gäller tillströmningen av ärenden. Det är givetvis en av de omständigheter som vi har att utgå ifrån när vi planerar för domstolarnas verksamhet. När det gäller tingsstället i Fagersta säger Birgit Henriksson att man flyttar kostnaderna någon annanstans. Nedläggning av just tingsställen av detta slag innebär inte bara en besparing för domstolen, utan det innebär faktiskt också en besparing för t.ex. åklagarmyndigheten. Det är mot den bakgrunden som RÅ bl.a. har föreslagit att ett antal tingsställen skall läggas ned, eftersom det också är ett sätt för åklagarmyndigheten att spara pengar. Därför är det inte helt riktigt att det bara är domstolen som har möjlighet att spara pengar, utan det gäller även andra som har anknytning till domstolarnas verksamhet.
Herr talman! Jag är glad att höra att justitieminister Freivalds delar uppfattningen att domstolsväsendet har en mycket central roll. Men samtidigt säger justitieministern att samtliga enskilda individer inte kan åläggas tunga besparingar om inte också Domstolsverket får göra besparingar. Vi har faktiskt inom Moderata samlingspartiet en annan syn och har omarbetat medel i budgetpropositionen på det sättet att rättsväsendet - domstolarna, Polisen och kriminalvården - icke drabbas av de besparingar som de nu drabbas av. Det är ju helt riktigt som justitieministern säger, att man skall vidta rationaliseringsåtgärder, införa datorisering osv. Men detta tar tid. Det tar tid att utbilda personal och det för även med sig kostnader. Det har också visat sig att det inte är så snabbt genomfört som man många gånger tror, vilket har visat sig i många fall där vi redan har facit. Det tar tid innan man får in nya rutiner och alla lärt sig hantera allt. Jag menar att just rättssäkerhetssystemet, där domstolsväsendet är en del och polisen och kriminalvården en annan, är en så viktig och fundamental del i samhället att man inte får ålägga dem besparingar på ett sätt som drabbar rättssäkerheten. Vi anser faktiskt att så är fallet i dag genom att besparingarna har kommit så snabbt och i flera fall. Det är också riktigt som justitieministern sade, att man gav ett tillfälligt anslag med tidsbegränsade anvisningar. Ja, man fick en jurist i januari och han slutar i juni, men balanserna är inte avbetade. Tillströmningen av ärenden är inte heller så mycket större, men målen är så mycket tyngre och grövre och fordrar också så mycket mera tid. Därför har vi ännu en orsak att se allvarligt på situationen.
Herr talman! Det är riktigt att rationaliseringar kan ta tid. Men i den bedömning som har gjorts och som ligger till grund för beräkningen av möjliga besparingar har vi tagit hänsyn till att en hel del av rationaliseringsåtgärderna redan är påbörjade. Man kan alltså räkna med att åtgärderna skall ge effekt relativt snabbt. När det gäller andra åtgärder kommer det att ta tid, det är alldeles riktig. Men då har vi å andra sidan tagit hänsyn till det anslagssparande som finns inom domstolsorganisationen. Om vi ser på de små tingsrätterna och bortser från de tre stora finner man att det för 1994 finns ett sparande på 48 miljoner kronor. Med denna buffert är det alltså möjligt att klara även besparingar där rationaliseringsåtgärderna ännu inte har givit effekt utan kommer något senare. Det är helt korrekt att Moderata samlingspartiet och Socialdemokraterna har olika syn på hur besparingar i statsfinanserna kan göras. Vi har olika syn på vilka i vårt samhälle som skall bidra till att få ned budgetunderskottet, så att vi kan rädda välfärden i vårt samhälle. Där har Moderata samlingspartiet och Socialdemokraterna olika syn, det är helt korrekt.
Herr talman! Jag blev något konfunderad när justitieministern började med att säga att vi delar åsikten att domstolsväsendet måste kunna vidmakthålla sin centrala roll i rättssamhället. Det är alltså här vi menar att besparingarna gör att det blir stora svårigheter. Jag har här fått ett telefax: Gemensamma synpunkter från Västerås, Köping och Sala tingsrätter på 1995/96. Där redovisar man klart omöjligheten i den situation som har uppstått att klara vad man anser vara sin plikt, nämligen att sköta domstolsväsendet på det sätt som vi kan förvänta oss. Man avslutar med att säga: Vi hemställer att budgetförslaget omarbetas och att hänsyn tas till rådande förhållanden, så att erforderliga personella arbetskraftsresurser alltjämt kan ställas till tingsrätternas förfogande även för kommande budgetår. Som jag påpekade - jag tror att jag skrev det i min interpellation - har man fått anmärkningar för att man har för mycket övertid, att man arbetar för många helger och att arbetsbelastningen redan tidigare har varit alldeles för stor vid tingsrätterna. Jag är glad över att ha stödet i ryggen att Moderata samlingspartiet inte anser att det är en bra situation att de rättsvårdande myndigheterna inte fungerar på ett sätt som allmänheten har rätt att kräva i en rättsstat. Jag är ledsen att justitieminister Freivalds inte delar åsikten att rättsväsendet är bland det viktigaste som en stat över huvud taget har att slå vakt om. Inre och yttre säkerhet och trygghet för medborgarna är det sista som skall drabbas av besparingar.
Herr talman! Inledningsvis sade jag att vi har samma uppfattning om att domstolarna har en central roll i vårt rättssamhälle. Jag delar uppfattningen att det är mycket viktigt att domstolarna kan fullgöra sina åligganden på ett rättssäkert och bra sätt. Skillnaden ligger i den bedömning vi gör när det gäller om de besparingar som finns i budgetpropositionen gör det möjligt för domstolarna att fullgöra denna uppgift. Genom den redovisning som jag har lämnat i interpellationssvaret menar jag att vi vidtar åtgärder som garanterar att så kan ske. När det gäller Birgit Henrikssons krav på ändring av det förslag till fördelning av besparingarna som Domstolsverket har utarbetat vill jag bara påpeka att regeringen inte lämnar förslag beträffande enskilda domstolars anslag. Regeringens förslag avser det totala anslaget för domstolarna. Den närmare fördelningen av anslagen till de olika domstolarna görs av

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig hur Sverige avser att bistå Ukraina och Vitryssland för att motverka Tjernobylkatastrofens negativa efterverkningar på människors hälsa och om jag är beredd att medverka i ett av västvärlden samlat offensivt stödprogram till Ukraina i syfte att medverka till en tryggare energiförsörjning utan kärnkraft. Maggi Mikaelsson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att få fram relevanta uppgifter om effekterna av Tjernobylolyckan och om regeringen har några intentioner att öka stödet till Vitryssland och Ukraina. Jag besvarar de två interpellationerna i ett sammanhang. De medel som står till regeringens förfogande för samarbetsinsatser i Central och Östeuropa är begränsade, och en geografisk prioritering måste därför göras. Som framgår av propositionen om Sveriges samarbete med länderna i Central och Östeuropa är det regeringens uppfattning att det bilaterala östsamarbetet skall koncentreras till närområdet, dvs. till länderna och regionerna runt Östersjön. Detta utesluter emellertid inte att Sverige har samarbete med andra länder i Central och Östeuropa när vi kan främja en alleuropeisk säkerhetsgemenskap, utveckling och integration. Ukraina och Vitryssland tillhör inte Sveriges närområde men dock ett till Sverige närbeläget område. I dessa länder är samhällsomvandlingen fortfarande i inledningsskedet, men speciellt i Ukraina kan vi nu se en gynnsam reformvänlig och demokratisk utveckling. Ett ambitiöst reformprogram har initierats och enighet har nåtts med Internationella valutafonden och Ett av regeringens mål med samarbetet är att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Därvid konstateras att det är angeläget att även fortsättningsvis kunna genomföra insatser på områden som kärnsäkerhet, kärnämneskontroll, strålskydd och kärnavfall. Regeringen föreslår därför att 83 miljoner kronor används för bilaterala insatser på dessa områden i Central och Östeuropa. Därutöver önskar regeringen reservera medel under anslagsposten för regeringens disposition för eventuellt fortsatt bidrag till EBRD:s kärnsäkerhetsfond. Vi är alla medvetna om de allvarliga och oroväckande konsekvenserna av Tjernobylolyckan. Många länder har drabbats, förutom Ukraina även Ryssland, Vitryssland och de baltiska staterna. Sverige och svenska myndigheter insåg på ett tidigt stadium vidden och behoven av hjälp för de drabbade länderna. Både Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut har gjort och kommer att göra insatser i Ukraina och dess grannländer. Insatserna i Ukraina, Vitryssland och Ryssland berör områden som sanering efter olyckan, dekontaminering, avfallsstrategier, riskanalyser och optimering av beredskap och beslutsfattande. SSI startar i år ett relativt omfattande program i Vitryssland. Det kan sägas vara en fortsättning och utvidgning av verksamhet som redan är i gång i Ukraina. Även SKI har omfattande verksamhet i området, inte minst i Ukraina. Förutom katastrofbistånd finansierar SIDA via ett flertal enskilda organisationer insatser för handikappomsorg, vård och omhändertagande av barn från Tjernobyl. BITS har som frågeställarna redan konstaterat projekt i Ukraina på lantmäteri och skogsområdena. BITS genomförde i februari i år en studieresa till Ukraina och Vitryssland för att undersöka behovet av insatser. Resultatet av resan är att BITS nu undersöker möjligheterna till stödinsatser inom områdena fastighetsregister och lantmäteri, skogsbruk och skogsindustri, inklusive ekologiska aspekter, den sociala sektorn samt demokrati, främst lokalt självstyre, i de båda länderna. Sverige sedan årsskiftet även i EU-TACIS program för öst. Den specialkompetens och de erfarenheter från området som finns hos våra myndigheter på kärnsäkerhets och strålskyddssidan blir ett viktigt bidrag till EU-TACIS verksamhet i Ukraina och Vitryssland. TACIS har ett omfattande program i såväl Ukraina som Vitryssland. En viktig plats i programmet upptas av kärnsäkerhetsfrämjande åtgärder. En utvidgning av insatser på dessa områden är under planering. TACIS har avsatt 7,5 miljoner ecu till Tjernobylrelaterade projekt i Ukraina, Vitryssland och Ryssland. För specialprogram i Ukraina har hittills avsatts 52 miljoner ecu. Beträffande Vitryssland pågår för närvarande undersökningar om vilka insatser som bör prioriteras. Sverige skall fortsätta och i görligaste mån utvidga sina bilaterala insatser i Ukraina och Vitryssland men samtidigt kraftfullt verka inom Europeiska unionen för intensifierade insatser från TACIS sida. Viktiga insatser för att lindra verkningarna av Tjernobyl görs även av andra internationella organisationer som Unesco, Världshälsoorganisationen och UNDP i samarbete med det internationella atomenergiorganet IAEA. FN har påtagit sig en koordineringsroll för dessa internationella insatser. Ukraina är till 50 % och Vitryssland till nästan 100 % beroende av import av energi. Importen sker till övervägande del från Ryssland. Den ukrainska regeringen meddelade så sent som vid ett konsultativt gruppmöte med Världsbanken i Paris i mars i år att det finns en beredvillighet att stänga Tjernobyl och därmed uppfylla kraven enligt G 7:s s.k. nuclearsafety-action-plan. Sverige stöder också att detta krav. Sverige stöder också att detta krav ingår som ett villkor för att EU skall bevilja 220 miljoner ecu till Ukraina i betalningsbalansstöd. Klart är att en stängning får vittgående konsekvenser för Ukrainas energiförsörjning och ekonomi. Sverige måste därför verka för att frågan om Tjernobyl får en internationell lösning som säkerställer världssamfundets krav på säkerhet, samtidigt som Ukrainas energiförsörjning ordnas på ett hållbart sätt. I denna fråga är det naturligt och nödvändigt att göra gemensam sak med Europeiska unionen. Investeringar och utrustning är som regel kostsamt och skulle inte gagna ett maximalt utnyttjande av våra begränsade resurser, varför svenska åtgärder på energisektorn liksom inom övriga sektorer skall koncentreras till kunskapsöverföring. Energisektorn i Ukraina är i stort behov av investeringar. Länder som USA och Tyskland samt Världsbanken, Europeiska utvecklingsbanken och EU är engagerade i energiprojekt för Ukraina och Vitryssland. För svensk del är det naturligt att verka inom ramen för internationella institutioner och främst genom EU. Herr talman! Effekterna av Tjernobylolyckan är oerhörda. 1990 tillsattes en internationell kommission med uppgift att analysera Sovjetunionens beräkningar av hälsoeffekter som följde av olyckan i Tjernobyl. Kommissionen kom bl.a. fram till att den metodik som använts i Sovjetunionen för att beräkna skador var vetenskapligt baserad. Fortfarande finns emellertid kunskapsluckor kring effekterna av Tjernobyl på hälsa och miljö. Att öka denna kunskapsbas kräver stora resurser och internationella insatser. Sverige deltar därför aktivt i detta arbete bl.a. inom ramen för Det är en angelägenhet för Sverige att tillsammans med andra länder och internationella organ bidra till att länderna i Central och Östeuropa får energikällor som uppfyller högsta möjliga säkerhetskrav i syfte att Tjernobylolyckan skall bli den sista katastrofen i sitt slag.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka biståndsministern för interpellationssvaret. Jag tycker emellertid att det är någonting som saknas hos biståndsministern när det gäller den här frågan, nämligen engagemanget och glöden för att Sverige som land skall vara pådrivande i biståndsarbetet. Pierre Schori, som ju tidigare genom åren gjort sig känd som agitator och för att ha haft en vilja att vara solidaritetens fanbärare, synes nu vara en politisk statist som i mångt och mycket hänvisar till EU och till det internationella världssamfundet. Jag ser detta som en rätt märklig och tråkig förvandling. Den fråga som vi tar upp berör många människor i Östeuropa och är väsentlig bl.a. på grund av närheten till Ukraina. Jag vill vill citera ur Dagens Nyheter av den 27 "En ny katastrof skulle kunna inträffa när som helst vid kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina. Det uppgav den brittiska tidningen The Observer på söndagen. Tidningen hänvisar till en hemlig forskarrapport, som EU-kommissionen skulle försökt tysta ned. Den bygger på iakttagelser från västliga vetenskapsmän som undersökt kärnkraftverket i Tjernobyl. Enligt tidningen hävdar vetenskapsmännen att de fundament som håller uppe den skadade reaktorbyggnaden löper risk att falla samman. Om de rasar, kan splitter slå sönder den betongsarkofag som byggts kring de bestrålade, utbrända resterna av Tjernobyls reaktor nummer fyra, skriver Observer. Tidningen fortsätter: - Eller så kan bråten skada reaktor nummer tre strax intill. Den är fortfarande i funktion, och sådant skulle kunna utlösa en ny härdsmälta." Jag hoppas att biståndsministern inser allvaret i den här frågeställningen. Jag vill citera ett annat stycke ur samma tidning, som behandlar en del av "Antalet fall av sköldkörtelcancer hos barn har ökat kraftigt i Ukraina, Ryssland och Vitryssland sedan olyckan i Tjernobyl 1986. Detta konstateras i en rapport i det senaste numret av British Medical Journal gjord i ett samarbete mellan experter från de tre staterna samt Världshälsoorganisationen, WHO. Sedan 1991 har nära 100 fall av sköldkörtelcancer per miljon barn och år diagnosticerats i Gomelregionen i Vitryssland och siffrorna fortsätter att stiga. Fem år före olyckan var siffran mindre än ett fall per miljon barn i områden nära Tjernobyl." Det är dessa uppgifter, herr talman, som jag tycker nu borde sätta fart på regeringen, inte minst på biståndsministern. Vad jag har fått här i dag är en redovisning av insatser som har gjorts, men det redovisas ingen större ambition att ta de nya uppgifterna på allvar och att dra ordentliga slutsatser av dem. I stället hänvisas till EU och Världssamfundet. De internationella ansträngningarna är bra och nödvändiga och en förutsättning för att nå framgång, men Sverige måste kunna ta ett större ansvar och driva på. Det är väl ändå inte så att socialdemokraternas ständiga nedskärningar av biståndet nu också går ut över insatserna i vårt närområde och närbelägna område? Om även dessa insatser skulle få stryka på foten vore det alarmerande, inte minst mot bakgrund av de uppgifter som jag nyss har refererat. Herr talman! Jag har fått svar, men vad gäller den första frågan, om biståndsinsatser för att begränsa Tjernobylkatastrofens negativa verkningar för människors hälsa, kan konstateras att dessa insatser är otillräckliga. Man brukar säga att de alltid kommer att vara det, men när man jämför insatserna i Ukraina med insatser i länder i dess närhet kan man konstatera att de i Ukraina har varit relativt små. På den andra frågan, om hur ministern skall tillse att Ukraina får en tryggare energiförsörjning utan kärnkraft, ges inget tydligt besked. Jag skulle, herr talman, vilja citera ett annat dokument, från de nordiska socialdemokraternas miljöprogram för Europa, som de fastställde förra året. Man skriver där: "Kärnkraften ska gradvis avvecklas. Det är de nordiska socialdemokraterna eniga om. I första hand gäller det de föråldrade kärnkraftverken i Östeuropa. De kan aldrig till rimlig kostnad göras tillräckligt säkra. Risken kommer hela tiden att finnas för ett nytt Tjernobyl eller något ännu värre. Västvärldens ekonomiska resurser skall därför i huvudsak användas till att hjälpa Öst och Centraleuropa att forma en ny energipolitik, baserad på miljövänliga och förnyelsebara energikällor, samtidigt som användningen måste bli mer effektiv." Det här är alldeles utmärkt, herr talman! Min konkreta fråga till biståndsministern är då: Kan Pierre Schori på ett konkret sätt redovisa hur han har lyft upp detta program när det gäller just biståndsinsatserna i Östeuropa? Det vore intressant att få en tydlig redovisning av på vilket sätt man driver de här kraven, som faktiskt kan uppfattas som en sorts vallöften - det här var en viktig fråga för socialdemokratin.
Herr talman! Jag ber att få tacka biståndsministern för ett långt svar. Jag vill först säga att jag delar Pierre Schoris förhoppning att Tjernobylolyckan skall vara den sista olyckan av det slaget som vi får uppleva. Men det krävs då att man avvecklar resten av kärnkraften i Tjernobyl, och inte bara där utan också i resten av världen, inklusive i Sverige. Det är i dagarna nio år sedan den vårdag när vi fick de första rapporterna om ökad radioaktivitet i Sverige. Jag minns den oro som jag själv kände när vi fick dessa rapporter på radion innan man visste varifrån utsläppen kom. Sedan kände man ett tag lättnad, när man fått reda på att det inte var ett svenskt kärnkraftverk som hade havererat. Sedan började bilderna från Tjernobyl att komma, och man började att inse omfattningen av olyckan, och då blev det ganska jobbigt igen. Nu nästan tio år senare har jag slagits av två saker. Den ena gäller de olika motstridiga uppgifterna om vilka skador som olyckan har fört med sig på de människor som bodde i området och vilka skador som kan väntas i framtiden. I min interpellation har jag hänvisat till två källor. Den ena är TV-programmet 8 dagar, där man påstod att bara 23 % av barnen i vissa områden av Vitryssland är friska. Dan Ericsson har hänvisat till andra uppgifter, som bestyrker detta och som säger att många tiotusental personer har dött i sviter av katastrofen. Den andra källan är en debattartikel i DN, där bl.a. chefen för kärnenergitillsynen vid SSI, Jack Valentin, medverkar. Där hävdas i princip motsatsen, nämligen att det inte finns just några belägg för ökad skadefrekvens. Jag menar att det här visar på behovet av relevanta uppgifter om effekterna. Biståndsministern gör mig litet besviken, eftersom jag inte får något svar på frågan om man är beredd att medverka till att få fram dessa relevanta uppgifter. Det enda som anförs i interpellationssvaret är dels att den sovjetiska kommission som har studerat det här är vetenskapligt baserad, dels att Sverige arbetar aktivt inom FN för att komma till rätta med kunskapsluckorna. Jag skulle vilja ställa några kompletterande frågor om resultaten av de beräkningar som gjordes av Sovjetunionen. Finns det i dag en samlad bild av omfattningen av skadorna på människor, och finns det en samlad bild av vilka strålningsskador och genetiska förändringar som vi kan förvänta oss i framtiden? Biståndsministern medger i sitt svar att det finns stora kunskapsluckor men säger att Sverige arbetar aktivt inom FN. Jag skulle också vilja veta vilken typ av kunskaper som enligt biståndsministern saknas och på vilket sätt Sverige arbetar inom FN för att öka dessa kunskaper. Det andra som man slås av när det gäller Tjernobyl är att det svenska biståndet till Vitryssland och Ukraina har varit tämligen marginellt. Enligt uppgifter som jag har fått fram har det under åren 1990 - 1993 Dessutom har SIDA bidragit med 4,2 miljoner i katastrofbistånd. Pierre Schori och tydligen även regeringen i övrigt menar att Ukraina och Vitryssland inte ingår i Sveriges närområde utan är, som man skriver, "ett till Sverige närbeläget område". Jag tycker att konsekvenserna i Sverige av kärnkraftshaveriet i Tjernobyl mycket påtagligt visar att det är fråga om ett av Sveriges närområden. Fortfarande är cesiumhalterna i vissa områden så höga att man inte kan plocka bär eller svamp. Staten har fortfarande kostnader för effekterna av Tjernobyl. Användningen av uttrycket "ett till Sverige närbeläget område" för tankarna närmast till något slags högre diplomati, som jag inte tycker känns relevant i det här fallet. Jag förstår att man måste göra geografiska avgränsningar, och biståndsministern känner mycket väl till att Vänsterpartiet inte är överens med regeringen om nivåerna på och fördelningen av biståndet. Jag är mycket besviken över att regeringen inte har några intentioner att öka det här stödet. Hänvisningen till EU-TACIS program för öst säger ganska litet om hur pengarna i detta program används. Vad inryms i de 7,5 miljoner ecu som avsatts till Tjernobylprojektet, och hur ser det specialprogram som det i svaret hänvisas till ut? Pierre Schori säger också att Sverige måste utvidga de bilaterala insatserna i Ukraina. Men för att känna mig mer nöjd med det svaret vill jag också veta litet mer om vad det i så fall innefattar och hur man skall tolka begreppet "i görligaste mån". Är det bara en elegant omskrivning för att man egentligen inte anser att detta område skall prioriteras?
Herr talman! Jag har i mitt långa interpellationssvar gett en uttömmande redovisning som väl motsvarar de frågor som har ställts här. Jag skulle i och för sig kunna gå in i detalj på vad myndigheter och andra gör på dessa områden, men låt mig inskränka mig till att säga att alla berörda myndigheter och organisationer är engagerade i denna ödesfråga för Europas och Sveriges framtid. Vi har dessutom engagerat oss mycket aktivt, vilket framgår av svaret, i det internationella samfundets verksamhet och insatser för att få kontroll på skadeverkningarna av Tjernobyl och få en bättre framtidsplanering. I fallet Ukraina och Tjernobyl har vi exempelvis stött kraven från EU om att man skall lägga mycket tunga villkor för internationellt stöd över huvud taget till Ukraina. Jag tror att det är första gången som man lägger sådana starka villkor. För ett betalningsbalansstöd på 220 miljoner ecu till Ukraina skall det läggas som villkor att man är beredd att stänga Tjernobyl. Det är endast med kraften av ett internationellt agerande som man kan få igenom detta. Där hjälper det inte om Dan Ericsson ensam står på barrikaderna. När det sedan gäller vad som ingår i det internationella samfundets insatser för Tjernobyl och vilka uppgifter om skadeverkningarna som finns tillgängliga har t.ex. Världshälsoorganisationen ett program som gäller just hälsoeffekterna. Det har pågått i tre och ett halvt år men är ännu inte färdigt. Unesco har 30 projekt på gång i Ryssland, Ukraina och Vitryssland som har med detta att göra. Man stöder bl.a. två sjukhus i Minsk och Kijev. UNIDO har gjort en översikt i Vitryssland om kontaminerade områden. TACIS har jag talat om. UNDP och IAEA har projekt om kärnsäkerhet och strålskydd i Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien, Kazakstan och Kirgisien. Det pågår också andra insatser från Världsbankens sida som jag nämnde. Allt detta pågår. De uppgifter som Maggi Mikaelsson efterlyste tror jag inte kan komma fram heltäckande förrän nästa år. Tio år efter Tjernobyl kommer man att ha en konferens för att summera samtliga tillgängliga kunskaper, fakta och konsekvenser av Tjernobyl. Den blir den 9-12 april nästa år. Den sponsras av Världshälsoorganisationen och Europakommissionen. Jag tror att man först då kan ge ett heltäckande svar på de frågor som Maggi Mikaelsson har ställt.
Herr talman! Pierre Schori säger nu att alla myndigheter och organisationer är engagerade. Det är ungefär som att säga att allt vad göras skall är redan gjort. Det bekräftar ju egentligen det jag inledningsvis befarade. Glöden har falnat litet hos biståndsministern när det gäller engagemanget och att ta initiativ. Ministern säger att det endast är genom krafter i internationellt arbete som vi når resultat. Vi skall givetvis fortsätta att arbeta så, men det motsäger ju inte att Sverige kan ta initiativ, vara pådrivande och lyfta fram dessa frågor i debatten. Jag skulle vilja försöka fråga Pierre Schori en gång till om inte de uppgifter och rapporter som jag refererade om situationen i Tjernobyl och riskerna för ytterligare en allvarlig olycka är en tillräcklig grund för att försöka agera än kraftfullare och göra mer konkreta svenska insatser när det gäller att komma till rätta med energiförsörjningen i Ukraina. Jag vill också hänvisa till vad ministern säger sist i sitt svar: "Det är en angelägenhet för Sverige att tillsammans med andra länder och internationella organ bidra till att länderna i Central och Östeuropa får energikällor som uppfyller högsta möjliga säkerhetskrav i syfte att Tjernobylolyckan skall bli den sista katastrofen i sitt slag." Här står ingenting om den inriktning som de nordiska socialdemokraterna har slagit fast. Jag uppfattar detta som ett slags vallöfte om att vi skall verka för att avveckla kärnkraften i Östeuropa och ersätta den med hållbara och förnyelsebara energislag, precis som man så riktigt skriver i sin rapport. Det finns fortfarande en väldig diskrepans mellan vad som står i skrifterna innan ett val och hur man sedan agerar i praktisk handling i politiken. Vi hade ju ett annat exempel för inte så länge sedan. Biståndsministern nämner här EBRD och ytterligare satsningar där. Men saken är ju den att Sverige har varit mycket senfärdigt med att ge besked - man har ännu inte gett besked - om man skall bidra till ett lån för att investera i ny kärnkraft i östra Europa. Detta gör att man blir än mer misstänksam. Står man inte för att vi skall verka för att få en avveckling av kärnkraften i Östeuropa, och framför allt i det aktuella fallet i Tjernobyl? Vad har man konkret gjort för att uppfylla det nordiska programmet? Jag fick inget som helst besked på den punkten i Pierre Schoris första replik, men nu har han en möjlighet att rada upp konkreta åtgärder för att genomföra att Östeuropa får ett hållbart energisystem utan kärnkraft.
Herr talman! Jag delar förstås biståndsministerns uppfattning att internationellt agerande är det enda som är möjligt för att komma till rätta med detta. Det går inte för ett enskilt land att klara av allt. Men min uppfattning är att Sverige kan göra mer. Det är också bra med de olika projekt som pågår genom WHO, Unesco, UNIDO osv. Att det finns så många projekt på gång visar ju snarare på behovet av att samordna detta för att få en samlad bild. När jag läste debattartikeln i DN som i princip tar avstånd från larmrapporterna kände jag en viss oro att det skall användas som ett slagträ i den inhemska kärnkraftsdebatten i Sverige. Jag tycker att det är litet olustigt att chefen för SSI:s kärnenergitillsyn så kategoriskt avvisar larmrapporterna. Därför är det ytterst angeläget att vi får tillförlitliga uppgifter som vi alla kan lita på. Jag skulle vilja höra vilken bedömning regeringen gör. Har kärnkraftsolyckan haft väldiga skadeverkningar? Finns det risker för ökat antal sjukdomsfall, strålningsskador och annat? Vi måste få veta var vi står. Jag tycker att den beskrivning som är gjord är mycket olustig. Där säger man att det inte går att hänföra sköldkörtelcancer till enbart Tjernobyl och att det finns en massa andra orsaker. Det skapar en väldig osäkerhet. Framför allt leder det in debatten på fel spår. När det gäller biståndet vet vi att Sverige fram till 1989 hade lagt ut ungefär en miljard i kostnader på kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Som jag sade tidigare är det inte slut med det. Det blir fortfarande utgifter för staten. Sverige ligger ändå 150 mil bort. Kostnaderna är självfallet ännu högre i Vitryssland och Ukraina. Jag undrar om regeringen inte kan tänka sig att ompröva nivåerna och fördelningen av biståndet till Central och Östeuropa. Det skulle vara nödvändigt för att visa att man faktiskt tar detta på allvar.
Herr talman! Jag refererar återigen till det långa interpellationssvar jag gett. Jag menar att det ger en heltäckande bild och besvarar även de frågor som återkommer. Vi tar självfallet utvärderingen av Tjernobyls skadeeffekter på yttersta allvar - det har alla våra egna insatser här hemma visat. Det blev betydande allvarliga konsekvenser som ännu sätter djupa spår. Vi kan först svara på Maggi Mikaelssons fråga om detaljerna och om omfattningen av konsekvenserna nästa år när alla olika studier och forskningsprojekt som pågår strålar samman i en enda slutrapport i samband med IAEA-seminariet. Det är först då man kan få en heltäckande bild. Under tiden arbetar vi energiskt och glödfullt både nationellt och internationellt med dessa frågor. Vi inser att det berör oss direkt och våra barns och barnbarns framtid. Hav tröst, Dan Ericsson. Det arbetas för fullt. Den glöd som efterlyses finns. Även om den inte värmer direkt från interpellationspapperet så finns den där.
Herr talman! Jag kan hålla med om att glöden i det som står på papper inte har något värde om den inte efterföljs av konkret politisk handling. Det är den konkreta politiska handlingen jag fortfarande efterlyser. Pierre Schori refererar till det långa interpellationssvaret. Han tycker att han har givit svar på frågorna. Jag delar inte den uppfattningen. Den fråga jag ställt kring insatser för att möjliggöra att vi blir av med kärnkraften i Östeuropa har icke besvarats. Jag går återigen tillbaka till den sista meningen i interpellationssvaret. Det står att länderna i Centraloch Östeuropa skall få energikällor som uppfyller högsta möjliga säkerhetskrav. Innebär det, Pierre Schori, att man går ifrån den formulering som de nordiska socialdemokraterna är överens om, dvs. att det skall ske en omställning av energisystemet bort ifrån kärnkraft? Satsar man nu i stället på att ge lån till nya kärnkraftsanläggningar, något som är aktuellt i det slovakiska fallet? Signalerna om att man på detta område går ifrån det man tidigare sagt är väldigt oroande. Det är klara verba på papperet, men man för en annan politik. Det är allvarligt därför att det är fel att gå in på en annan politik, men det är också allvarligt vad gäller förtroendet för politiken. Det går kanske inte att lita på att det som uttrycks i politiska dokument också skall vara den politiska inriktningen. Även om statsrådet menar att han har svarat undrar jag fortfarande. Jag skulle kort och konkret vilja ha svar på frågan om kärnkraften skall bort. Skall vi investera i ny kärnkraft i Östeuropa? Skall vi fullfölja det nordiska programmet för att bli av med kärnkraften?
Herr talman! Vi interpellanter är kanske inte överens med statsrådet om huruvida vi har fått svar på våra frågor. Jag är i alla fall glad att jag har fått svar på en fråga. Det fick jag inte i interpellationssvaret utan i debatten efter. Det kommer ett samlat program om ett år. Det är klart att det är lång tid när man känner att tiden rinner i väg, men jag får nöja mig med det svaret tillsvidare. Jag tycker att det är bra att det kommer ett samlat program. Jag hoppas att regeringen gör allt som är möjligt för att se till att det programmet får spridning så att alla frågetecken om skadeverkningar och annat kan rätas ut och att vi får en klar bild av vad som har skett.
Herr talman! Jag är medveten om att Dan Ericsson inte kommer att bli nöjd vad jag än svarar. Det kallar jag för oppositionssyndromet. Efter den resa som jag skall göra inom två veckor till Ukraina återkommer jag gärna till Dan Ericsson och redovisar de allra färskaste intrycken jag har om det samarbete Sverige kan ha med Ukraina på dessa områden.